Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på frågan. Syftet med frågan var dubbelt. Jag ville gärna veta om den diskriminering som statsoch kommunpensionärer har varit utsatta för sedan årsskiftet helt enkelt berodde på ett förbiseende när man forcerade fram förslaget till den s.k. löftespropositionen i höstas, eller om det var en kallblodigt planerad och genomförd orättvisa mot dessa pensionärer, 250 000-300 000 personer. Svaret ger inte riktig klarhet på denna första delfråga. Å ena sidan säger civilministern att det stod helt klart när propositionen lades fram att statsoch kommunpensionärerna inte skulle få del av det särskilda tilläggsbeloppet. Å andra sidan säger civilministern att regeringen menade att förmånen bör komma även dessa pensionärer till del — detta sägs alltså i dag den 1 mars 1983. Vad man menade ii höstas framgår alltså inte. Det kan kanske göra detsamma. Det var ju inte så att den här konstiga, rätt orättvisa, lösningen på något sätt var framtvingad av de tekniska omständigheterna. Man kan säga att resultatet var en följd av den tekniska modell man valde för reformen, men att det hade varit möjligt att välja en annan modell som från början hade tillförsäkrat även statsoch kommunpensionärerna samma förmån som de andra fick. Det är inte så att man ovillkorligen måste avvakta en avtalsförhandling i det här fallet, utan det hade varit möjligt att fatta ett riksdagsbeslut — det är helt klart. Herr talman! Jag ser att min tid är på upphällningen, och jag vill därför bara återkomma med en fråga: När kan vi förvänta oss att regeringen tar initiativet i avtalsverket för att göra någonting åt det här?

Herr talman! Jag trodde, herr Carlshamre, att det skulle framgå av svaret att regeringen var klar över den här problematiken redan i höstas när det hela började diskuteras. Sedan har ett beredningsarbetet pågått, och det har inte varit alldeles enkelt att betala ut de här pengarna, vilket beror på tekniken i systemet. Detta medförde att de 300 kronorna inte utlöstes för statsoch kommunalpensionärerna. Därför har det inom mitt departement gjorts ett beredningsarbete, och det är det jag redovisar i svaret. Såvitt jag förstår kommer vi relativt snart att ge statens arbetsgivarverk det uppdrag jag talat om i svaret.

Herr talman! Jag ställde den kompletterande frågan närmast för att försöka få ett mått på hur mycket ordning och reda vi har i de här affärerna. Om jag inte är fel underrättad har statens arbetsgivarverk redan tagit det initiativ som civilministern avser att uppdra åt det att ta, när det nu kan bli. Saken är alltså på gång. Därmed kunde man kanske hänföra den till historien, men riktigt så enkelt är det inte. Jag vet inte hur mycket man har filat på orden i svaret, men tar man det för vad där står kan man inte komma till annan slutsats än att regeringen i höstas klart insåg att 250 000-300 000 statsoch kommunpensionärer skulle gå miste om en förmån som andra pensionärer fick, och regeringen var då inte intresserad av eller i stånd att göra någonting åt det. Drygt ett kvartal senare har man för avsikt att göra någonting åt det. Jag vet inte om det är den opinionsstorm som rasat genom pensionärsleden som fått regeringen att tänka om, eller om man helt enkelt har så att säga bättrat sig alldeles av sig själv. Vad som står alldeles klart är att det hade varit väldigt mycket bättre om man från början hade gjort som vi moderater föreslog — struntat i hela löftespropositionen och i stället låtit folk få behålla de pengar som vi nu tar ifrån dem genom momshöjningen. Resultatet hade för pensionärerna blivit ungefär detsamma, och då hade vi sluppit sådana här konstiga grejer.
Herr talman! Jag har i två omgångar påtalat för herr Carlshamre att regeringen varit klart medveten om problemen. Jag vill alltså återigen understryka det. Men vi har haft behov av funderingar kring tekniken för att lösa dem. Enligt moderaternas förslag hade det över huvud taget inte utgått någonting till pensionärerna i det här avseendet.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att införa snabbare och säkrare rättelserutiner i statens datasystem, så att medborgarna inte berövas sin lagliga rätt gentemot myndigheterna. Fel förekommer tyvärr i alla slags register. Orsaken är ofta den välkända s.k. mänskliga faktorn. Men felen kan också bero på tekniska brister. Att få helt felfria register vore att åstadkomma det omöjliga. Numera använder vi datateknik i stor utsträckning. Det är sannolikt att antalet fel jämfört med tidigare manuella register därmed har minskat betydligt. Å andra sidan är det naturligtvis så, att när det väl blir fel i ett datasystem kan felet ibland komma att beröra många människor. Jag är väl medveten om detta. JO har i en rapport nyligen pekat på problemet. Datainspektionen uppmärksammar i sin verksamhet också frågan. I JO:s rapport riktas f. ö. en uppmaning till riksskatteverket och datainspektionen att samverka för att få en ännu bättre ordning när det gäller skatteväsendet. Alla registeransvariga är enligt lag skyldiga att redan vid misstanke att en personuppgift är oriktig vidta skäliga åtgärder för att utröna om uppgiften är riktig och att, om den är fel, korrigera den. Det är f. ö. ett gemensamt intresse för registrerade, registeransvariga och andra användare av register att dessas innehåll är riktigt. Att alltid eftersträva detta är en mycket viktig del av den service som myndigheterna skall ge medborgarna. Jag fäster stort avseende vid denna serviceanda gentemot medborgarna och kommer att verka för att den upprätthålls och — överallt där det behövs — förbättras.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för detta positiva svar. Det behövdes, eftersom den fråga som jag har tagit upp har stor aktualitet. Vi riksdagsmän får ofta brev från medborgare som har blivit utsatta för felbehandling av myndigheterna utan att det ges något annat besked än att det står så på vår dataskärm. Felet uppstår helt enkelt därför att det datoriserade skattesystemet och statliga system över huvud taget inte är gjorda med tanke på att uppkomna fel skall kunna rättas snabbt och effektivt. Det var det sista man tänkte på när man gjorde systemet — och i efterhand är det mycket svårt att rätta till fel. Då uppkommer den risk som JO Per-Erik Nilsson beskriver på följande sätt: ”Systemet är egentligen inte tillförlitligare i sina olika delar än den tjänsteman som försett det med uppgifter i just aktuell del.

Resultatet blir att det är hon som får ta emot allmänhetens ovett — för all del högst berättigade ovett — utan att ha något skydd eller någon möjlighet att ändra på situationen. Jag har alltid sagt, och säger det nu också till dataministern: Det är minst lika mycket orätt mot den lägst avlönade och utbildade personalen som mot kunderna att ordna ett datasystem på detta sätt. Man får vanligen rättelse när man kommit till generaldirektören, men få har kraft och näsvishet nog att ta sig dit. Jag skulle gärna vilja få ett något mera konkret svar på frågan, vilka instruktioner dataministern tänker ge till de statliga myndigheterna, så att dessa verkligen besinnar sitt ansvar i detta avseende.

Herr talman! Jag har låtit mina tjänstemän på departementet gå igenom frågan mycket noga. Vi har försökt att tränga in i problematiken.

Jag tycker att det är viktigt att ha denna principdeklaration i botten. Jag har försökt att ha detta som utgångspunkt när jag kom till departementet och fick ansvar för de här frågorna. Jag tror att både Kerstin Anér och jag är medvetna om att det tar tid, innan vi når fram till en lösning. Det är emellertid viktigt att slå fast viljeinriktningen. Jag tror också att vi kan åstadkomma resultat, eftersom tekniken kommer att ge oss möjligheter. Som svar på den konkreta frågan om vad jag är beredd att göra vill jag säga följande. I svaret hänvisade ju jag till det ansvar som myndigheterna har att ta i dag och till datainspektionens uppföljning. Sedan har datalagstiftningskommittén, som f. ö. Kerstin Anér tillhör, till uppgift att se efter om lagar, föreskrifter m.m. är korrekta eller om ändringar bör vidtas.
Herr talman! Jag tackar även för detta svar. Jag skulle bara vilja ge dataministern några ord på vägen. Det är inte tekniken som kommer att rädda oss, och jag är rädd att inte heller datalagstiftningen kommer att kunna göra särskilt mycket. Det är fråga om att ordna arbetsrutiner, med människor, datorer och dataarkiv, med hänsyn tagen till allmänheten. Så blir inte fallet om inte allmänheten på något sätt är representerad när systemen sätts upp. Facket är ju numera, och det är alldeles riktigt, representerat när de stora datasystemen bestäms, dvs. när specifikationerna görs i ordning och långt innan man kommit in på några krångliga tekniska frågor. Jag skulle vilja upprepa vad jag har sagt i tio år, nämligen att det är bara allmänheten, kunderna, som står där utanför, som riktigt vet var skon klämmer. Vi måste hitta på något sätt att få allmänheten representerad när myndigheterna gör upp sina datasystem. Hittills har det varit datainspektionen som har utformat dem och gjort det väldigt bra efter de möjligheter man har haft. Men jag tycker att detta är en väldigt viktig fråga. Jag väntar mig inte något omedelbart besked på denna punkt. Vi måste alla fortsätta att arbeta så att allmänheten på något sätt kan bli representerad när systemen skapas och därmed får möjlighet att säga: Det här går inte, för det kommer att bli alldeles för jobbigt för oss!
Herr talman! Jag tar gärna emot ord på vägen, inte minst i de här frågorna. I princip har Kerstin Anér och jag inga delade synpunkter — utom på en punkt. Jag vidhåller att datateknikens utveckling från de större systemen till de mindre ger en decentraliserad organisation bättre förutsättningar än den situation vi har i dag. Jag delar helt och hållet Kerstin Anérs uppfattning att detta är en organisationsfråga men också en medborgarfråga. Där får vi känna det ansvar vi har i en uppbyggd demokrati, i kommuner, landsting och riksdagen, där vi som folkvalda får försöka få mer inflytande över tekniken än vad som är fallet i dag när vi bara tar emot de system som teknikerna skapat. Jag anser det viktigt att vi som är förtroendevalda ställer krav på de olika systemen och ser till att de sätts in i organisationer utifrån en medborgarsynpunkt.

Herr talman! Björn Samuelson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en ändring i kommunallagen så att även kommuner får möjlighet att fatta aktiva beslut i solidaritetsfrågor. och landstingskommuner själva vårda sina angelägenheter. Den allmänna kompetensregeln har efter hand kommit att kompletteras av vissa kommunalrättsliga principer. Till dessa oskrivna normer hör den s.k. lokaliseringsprincipen, som innebär att angelägenheten skall avse ett intresse knutet till den egna kommunen. Bestämmelser om den kommunala kompetensen finns också i särskild lagstiftning. Ett exempel på en sådan kompetenslag med anknytning till Björn Samuelsons fråga är lagen om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp. Frågan om att öka den kommunala kompetensen inom olika områden har diskuterats sedan länge. Vid 1979/80 års riksmöte behandlades socialdemokratiska motioner om vidgning av den kommunala kompetensen. I en av motionerna framställdes önskemål om en särskild lagstiftning som möjliggör kommunala solidaritetsyttringar på det internationella fältet. Konstitutionsutskottet hemställde i sitt betänkande att motionen skulle avslås. Socialdemokraterna i utskottet reserverade sig i denna del och ansåg att frågan borde utredas. Efter votering biföll riksdagen utskottets hemställan. Frågor om den kommunala kompetensen och därmed sammanhängande lagtekniska frågor övervägs f. n. i regeringskansliet. Ett särskilt spörsmål är den fråga som Björn Samuelson har aktualiserat. Att låta kommuner och landstingskommuner få möjlighet att besluta i solidaritetsfrågor kräver enligt min mening ytterligare överväganden. I likhet med vad den socialdemokratiska minoriteten framhöll vid 1979/80 års riksmöte anser jag att frågan bör utredas. I detta sammanhang bör prövas hur en utvidgad kommunal kompetens på detta område kan förenas med statsmakternas ansvar för den svenska utrikespolitiken.

Herr talman! Jag tackar civilminister Bo Holmberg för svaret. Det negativa förhållande som råder när det gäller kommuners möjlighet att aktivera sig i olika solidaritetsfrågor, typ bojkott av sydafrikanska varor, är mycket dåligt förankrat i verkligheten. Det rimmar illa med arbetet för den reellt demokratiska självbestämmanderätten för kommunerna. Den kommunalrättsliga situationen manar inte heller till bredd och aktivitet genom de kommunala församlingarna kring frågor som i samhället faktiskt har stort intresse och brett stöd bland demokratiska och högt livsvärderande människor. Ett bra exempel på en sådan fråga är just bojkott av sydafrikanska varor. Genom Isolera Sydafrika-kommittén, ISAK, arbetar i dag omkring 50 olika riksorganisationer i Sverige för bojkott av sydafrikanska varor och mot det människoföraktande apartheidsystemet. Detta arbete måste också få bedrivas i kommuner och landsting, utan att man riskerar stöta på patrull på grund av apartheidsystemets direkta eller indirekta lansbärare. I sitt svar säger civilministern: ”Frågor om den kommunala kompetensen och därmed sammanhängande lagtekniska frågor övervägs f. n. i regerings kansliet.” Enligt civilministerns mening krävs ytterligare överväganden, och han anser att frågan bör ytterligare utredas. Jag vill då ställa två frågor till civilministern: 1. När kan vi förvänta oss ett utredningsuppdrag om den kommunala kompetensen? 2. Ärcivilministerns målinriktning att möjliggöra för kommuner att själva besluta i solidaritetsfrågor, vilket skulle överensstämma med uttalanden av en i stort sett enig riksdag?
Herr talman! Jag vill inte föregripa ett utredningsarbete och tala om vad resultatet bör bli när det gäller den kommunala kompetensen. Om jag kunde göra det hade det inte behövts någon utredning. Utredningen får alltså arbeta, och sedan får vi ta ställning på grundval av det underlag som då föreligger. Björn Samuelson frågade när utredningen kan komma att tillsättas. Olika utredningar skall sättas till, och vi undersöker möjligheten att anknyta utredningen av den här frågan till någon utredning som vi redan har bestämt att påbörja. Jag kan därför inte svara mer än att frågan bereds och att vi skall försöka finna lämpliga former för den — om det skall vara en särskild utredning eller om den kan ingå i en redan beslutad utredning.
Herr talman! Bedömer civilministern det som önskvärt att nå fram till en möjlighet för kommunerna att t.ex. besluta om bojkott av sydafrikanska varor?
Herr talman! Jag tycker att jag redan har svarat på den frågan. Det handlar här om avgränsningar gentemot svensk utrikespolitik. Eftersom det inte är lätt att ta ställning till den här frågan sätts utredningen till. I och med att man påbörjar en utredning visar man intresse i sakfrågan, men man är osäker på vad resultatet bör bli. Utredningen får alltså ge svar på frågan vilket beslutet kan bli.

Herr talman! Gunilla André har påstått att den nya namnlagen på grund av vissa spärregler har en del icke avsedda effekter och frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till korrigeringar för att undanröja dessa effekter. André nu har vänt sig emot. Regeln infördes av riksdagen efter motionsyr Tisdagen den kande från företrädare för centerpartiet. Vid behandlingen i kammaren 1 mars 1983 godtog Gunilla André den av henne nu kritiserade regeln. För min del anser jag mig bunden av riksdagens beslut. Om tillämpningen

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Anledningen till frågan är ett konkret ärende. Det visade sig att en regel i den nya namnlagen får till följd att det i vissa fall inte går att få fortsatt namngemenskap mellan makar vid ett namnbyte. Jag exemplifierade i min fråga. Därefter har jag fått ytterligare konkreta exempel. Jag vill återge ett brev som jag har fått: I vår familj, som heter Gustavsson, skulle vi gärna vilja ta mitt flicknamn. Tre vuxna söner, varav en gift, min make och min svärdotter får inte heta som vi andra. Det är ju lätt att inse att människor ställer sig undrande inför sådana här effekter och vill ha en ändring till stånd. Jag förstår mycket väl att det har varit ett nöje för dem som har skrivit svaret att formulera detta. Inom parentes kan jag säga att har jag berett mina medmänniskor glädje, så är jag naturligtvis tacksam för det. Jag är självfallet medveten om handläggningen. Men jag tycker ändå inte att man borde handlägga en fråga på det här sättet. Redan i september var man ju på patentoch registreringsverket medveten om den här effekten. Man har också hänvänt sig till statsrådet och chefen för justitiedepartementet för att få en ändring härvidlag. Det är riktigt som det sägs i svaret: att det här var en kompromissprodukt som kom fram under riksdagsbehandlingen. Propositionen från regeringen hade inte den här regeln. Man försökte alltså i utskottet komma fram till en kompromisskrivning, vilket ju också lyckades. Men man hade då inte haft någon tanke på att det kunde få sådana här effekter. Nu tycker jag att man kanske kunde vara så pass vidsynt att man skulle kunna rätta till denna felaktighet på ett smidigt sätt. Jag tror att det om bara viljan funnes kanske skulle kunna gå att ordna.
Herr talman! Efter att ha gått igenom den proposition som min företrädare, Carl Axel Petri, lade fram, vill jag klargöra att på många punkter där riksdagsbehandlingen ledde till ändringar har jag den uppfattningen att det ursprungliga förslaget hade företräden framför de ändringar som genomfördes. Vi har fått ett exempel i dag. Det finns ett mera karakteristiskt exempel, nämligen det fallet att kvinnan har tagit mannens namn, varefter kvinnan vill ta tillbaka sitt flicknamn. Men då kan inte mannen få samma namn, utan han får behålla det gamla namnet, vilket betyder att de får leva vidare med olika namn. Genom de spärregler som infördes uppstår det alltså vissa märkliga situationer. 109 Jag har sagt mig att jag vill se litet mera av tillämpningen och erfarenheterna av den nya namnlagen. Jag är helt öppen för att vi, när ytterligare erfarenheter har kommit fram, skall kunna vara beredda att se över och försöka rätta till de — trots allt smärre — brister som den nya lagen har.
Herr talman! Jag vill denna gång säga ett mer vänligt tack till justitieministern. Jag tyckte att jag här skymtade en öppning, så att vi gemensamt skall kunna ändra dessa bestämmelser, och jag ser fram mot det. Går det inte får vi väl återkomma vid en ny motionstid.
Herr talman! Jag konstaterar också med glädje att vi i många avseenden har samma uppfattning. När det gäller det fall som Gunilla André refererade, beträffande makarna Gustavsson, är det så att man hos patentverket kan ansöka om att få ett sådant önskemål bifallet. Men det krävs då enligt lagstiftningen särskilda skäl.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig 1. hur jag bedömer behovet av utökade och förbättrade behandlingsmöjligheter för dem som har dömts till fängelse, i första hand narkotikamissbrukare, samt 2. om jag avser att föreslå regeringen att ge frivårdskommittén tilläggsdirektiv beträffande ändring av 34 § lagen om kriminalvård i anstalt i syfte att tillgodose behoven av utökade och förbättrade behandlingsmöjligheter. Som Hans Göran Franck själv konstaterar kommer den höga beläggningen vid kriminalvårdens anstalter även fortsättningsvis att försvåra en differentiering av de intagna på grundval av deras förhållande till narkotika. Bl. a. mot den bakgrunden fyller 34 § lagen om kriminalvård i anstalt en viktig funktion. När en intagen genom vistelse utanför anstalt kan bli föremål för särskilda åtgärder som kan antas underlätta hans anpassning i samhället, kan enligt detta lagrum medgivande att för ett sådant ändamål vistas utanför anstalten lämnas honom under lämplig tid, om särskilda skäl föreligger. Med hänsyn till det stora antalet narkotikamissbrukare inom kriminalvården finns det ett stort behov av placeringsmöjligheter enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt. Avsikten med detta lagrum har dock inte varit att kriminalvården skulle bygga upp egna behandlingsresurser för sådana placeringar. I stället är meningen att kriminalvården i enlighet med dens.k. Nr 87 normaliseringsprincipen skall utnyttja de behandlingsmöjligheter som finns Tisdagen den ute i samhället. 1 mars 1983 Antalet 34 §-vistelser har stigit i takt med att antalet platser på behandlingshem och i familjehem har ökat. Sålunda har antalet sådana — Om förbättrade vistelser ökat från 438 år 1980 till 565 år 1982. Det finns f. n. omkring 30 behandlingsmöjligbehandlingshem samt ett stort antal familjehem som tar emot intagna som är = heter för narkotinarkotikamissbrukare. Kriminalvården lägger ned stora ansträngningar på att få de intagna som har behov av det placerade i behandlingshem och i familjehem. Kriminalvårdsstyrelsen har under senare tid intensifierat detta arbete för att om möjligt ytterligare missbrukare skall kunna beredas en adekvat vård under verkställighetstiden. När det gäller Hans Göran Francks andra fråga vill jag först framhålla att 34 § lagen om kriminalvård i anstalt redan i dag är formulerad på ett sådant sätt att en rad olika slag av placeringar kan komma i fråga. I förarbetena till lagrummet nämns skola med internatförläggning, särskilt lämpligt enskilt hem, behandlingshem för narkotikamissbrukare och värnpliktstjänstgöring, men det är här endast fråga om exempel. I praktiken förekommer också andra former för placering utom anstalt. När det gäller tiden för placering utom anstalt sägs det i den aktuella paragrafen endast att vistelsen utanför anstalt kan äga rum under ”lämplig tid”. Det innebär att, när längden av en vistelse utanför anstalt bestäms, den dömdes behandlingsbehov måste vägas mot andra faktorer, något som ju också är naturligt. I praktiken finner man exempel på mycket långa tider för sådan placering. De direktiv som gäller för frivårdskommitténs arbete ger kommittén möjlighet att ta upp frågan om en ändrad utformning av 34 § lagen om kriminalvård i anstalt. Jag känner också till att kommittén i sitt arbete har ägnat särskild uppmärksamhet åt frågan vilken roll placering enligt den aktuella paragrafen kan komma att få i ett reformerat påföljdssystem. Några tilläggsdirektiv på den punkten behövs därför inte. Jag vill slutligen erinra om att även narkotikakommissionen har i uppdrag att se över frågor som är av betydelse för kriminalvården från de synpunkter som nu har berörts.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag tar fasta på att justitieministern framhåller att det med hänsyn till det stora antalet narkotikamissbrukare inom kriminalvården finns ett stort behov av placeringsmöjligheter enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt. I kriminalvårdsverkets anslagsframställningar m.m. för budgetåret 1983/ 84 framhålls att en ökning av antalet 34 §-placerade skulle såväl ur statsfinansiell som ur individualpreventiv synpunkt vara att föredra. När det gäller placeringen på behandlingshem och i familjevård bedömer styrelsen på grundval av vissa undersökningar att det finns utvecklingsmöjligheter. 111 F. n. pågår emellertid en 34 §-placering i genomsnitt endast i två månader. Behandlingsmässiga synpunkter — framför allt när det gäller narkotikamissbrukare — talar i många fall för betydligt längre placeringstider. Kriminalvårdsstyrelsen har för en tid sedan redovisat en undersökning, varav det framgår att 61 96 av 34 §-vistelserna varade högst två månader och mer än hälften av dessa i högst en månad. Bara i 13 26 av fallen uppgick vistelsen till mer än fyra månader och i 4 9 till mellan sex och tolv månader. All expertis anser inte bara att tvåmånadersvistelser på behandlingshem är för korta, utan också att behandlingsresultaten är dåliga. De flesta narkotikamissbrukare har efter en så kort behandlingstid återfallit i missbruk. Att genomsnittstiden inte är längre än vad jag här angett har enligt kriminalvårdsstyrelsen sin grund i ”en försiktigt avvaktande tillämpning från övervakningsnämndernas och kriminalvårdsnämndens sida”. Det finns ett motstånd mot en 34 §-placering under längre tid på grund av att man uppfattat lagmotiven till bestämmelsen som mycket restriktiva då det gäller längden av 34 §-vistelsen. Ledande tjänstemän inom kriminalvården har ansett att det vore värdefullt att genom en lagändring åstadkomma en förbättring i detta avseende. Det är inte möjligt att lagtekniskt åstadkomma en förändring bara genom uttalanden, även om de kommer från högsta ort. Det är av betydelse att justitieministern uttalar att de direktiv som gäller för frivårdskommittén ger möjlighet att ta upp frågan om en ändrad utformning av 34 § i lagen om kriminalvård i anstalt. I den rådande situationen med en kraftig överbeläggning vid våra kriminalvårdsanstalter är det av största betydelse att det finns verkningsfulla och rehabiliterande alternativ till fängelsestraffet. 34 §-vistelse utanför anstalt men inom frihetsberövandets formella ram är ett av de viktigaste alternativen till fängelse. Genom förstärkta satsningar och genom ändrad utformning av lagtext och motiv kan denna behandlingsform bli ett mer verkningsfullt alternativ i vårt påföljdssystem. Kriminalvårdsstyrelsen har beräknat att vid en ökning av antalet 34 §-placeringar med 200 platser — en ökning som är fullt möjlig — skulle en nettobesparing av 5 milj.kr. för budgetår kunna åstadkommas. Detta beror på att den genomsnittliga dygnskostnaden för en 34 §-placering är mycket lägre än för en anstaltsplacering. Men det är angeläget att understryka att det gäller att inte bara satsa på kvantitativa ökningar utan även och framför allt på kvalitet. Det gäller i första hand att eftersträva en utökning av vårdtidens längd främst för narkotikaoch alkoholmissbrukare. Självfallet gäller det också att ge den förlängda vårdtiden ett sådant innehåll att bättre behandlingsresultat kan uppnås. Av särskilt intresse är att kriminalvårdsstyrelsen pekar på möjligheten att öka utvärderingen av 34 §-institutet genom att vidta placeringar redan under initialskedet av verkställigheten. Denna fråga måste emellertid utredas ytterligare. Kriminalvårdsstyrelsen är värd allt stöd i sina strävanden att Nr 87 förbättra situationen. Tisdagen den Den som placeras på behandlingshem eller i familjevård enligt 34 § ärinte — 1 mars 1983 formellt utskriven från kriminalvård i anstalt. Mot bakgrund därav är enligt Om förbättrade utskrivning övergår kostnadsansvaret till hemkommunen. Trots att Kombehandlingsmöjligmunförbundet utfärdat rekommendationer beträffande kostnadsansvaret till herer för narkotialla sociala centralnämnder har betydande svårigheter uppstått vid fortsatt kamissbrukare Det är angeläget att frivårdskommittén framlägger konstruktiva förslag i här berörda frågor. Detta är så mycket mer angeläget som det torde vara svårt för frivårdskommittén att finna goda alternativ till fängelsestraffet. Herr talman! Jag hoppas justitieministern har förståelse för de synpunkter jag här framfört.
Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i Hans Göran Francks värderingar och bedömningar när det gäller värdet av särskilda behandlingsformer för narkotikamissbrukare. Jag vill bara med anledning av den av Hans Göran Franck lämnade uppgiften om två månader som genomsnittstid säga, att denna naturligtvis dras ned mycket kraftigt av att ett mycket stort antal placeringar tyvärr på grund av snabba misslyckanden varar bara någon eller några dagar. Åtskilliga vistelser pågår över sex månader, och ibland pågår de över ett år. Jag vill i det här sammanhanget understryka att avsikten är att vistelsen på behandlingshem eller i familjehem skall fortsätta även efter det att man har beviljat villkorlig frigivning. Behandlingen förutsätts alltså i många fall fortsätta efter det att kriminalvårdens åtgärder har avslutats. Det är vidare faktiskt ganska väl beställt när det gäller möjligheter att komma fram med nya idéer på det här området. Det är inte mindre än fyra kommittéer och arbetsgrupper som arbetar med dessa frågor. Narkotikakommissionen har detta som en väsentlig uppgift. Frivårdskommittén har, som jag redan klargjort, i sina direktiv ett uppdrag att se på dessa frågor. Det finns också en informell arbetsgrupp i socialdepartementet som behandlar dessa frågor. Vi är från justitiedepartementet och från kriminalvårdens sida företrädda i denna arbetsgrupp. Även socialberedningen sysslar med problem av det här slaget. Jag tror således att det finns förutsättningar för att många idéer skall kunna komma fram och bli förverkligade.
Herr talman! Jag redovisade direkt i mitt anförande de procenttal som gäller. Det är endast 4 96 som kan beredas en vistelse på 6-12 månader. Det är bara ett enda fall där det är över ett år. Detta bedöms av all expertis — oavsett att genomsnittet dras ned av mycket korta tider — som alltför begränsade vistelsetider för att man skall kunna åstadkomma resultat när det 113 gäller det svårbehandlade klientelet, framför allt narkotikamissbrukare men också alkoholmissbrukare. Den nuvarande tillämpningen har bidragit till att 34 §-institutet inte har blivit så verkningsfullt som det skulle kunna bli med vissa förändringar, som jag angav i mitt anförande. ö Jag tror emellertid att justitieministern och jag i väsentliga hänseenden är ense och att det bara är i marginella frågor som det har blivit någon nyansskillnad. Jag uppskattar vad justitieministern har sagt — något som jag också tagit del av på annat sätt — nämligen att det är på bred basis som man nu verkar för att åstadkomma förbättringar på detta område. Det är mycket angeläget att vi kan driva på det här reformarbetet.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

Herr talman! Det känns skönt att kunna inleda en debatt, som i fortsättningen säkert kommer att präglas av dystra tongångar, med något som ändå är en ljuspunkt i det ekonomiska mörkret. Jag tänker på den nedgång i oljepriset som följer av OPEC-kartellens sammanbrott nyligen. I historiens ljus kan denna händelse komma att framstå som en lika avgörande brytpunkt i den ekonomiska utvecklingen som den första oljeprischocken 1973-1974. Den svenska reaktionen på fallet i oljepriserna har varit litet yrvaken. Energiminister Birgitta Dahl beklagade i sin första kommentar att OPEC staterna inte lyckats hålla uppe priset vid 34 dollar per fat. Den bakomliggande tankegången föreföll vara att arbetet på att minska Sveriges oljeberoende kunde mattas och att satsningar på andra energikällor kunde framstå som förfelade. Men även om ett prisfall på oljeprodukter — lika väl som en prisstegring — kan framkalla vissa störningar, måste det ur både världsekonomins och Sveriges synvinkel vara en fördel att få en lindring i den extrabeskattning som de oljeproducerande länderna utsatt sin omgivning för. Det minskar för Sveriges del utifrån kommande inflationsimpulser och dämpar pressen på vår bytesbalans. Dessutom kan en större del av Sveriges och västvärldens köpkraft riktas mot varor och tjänster producerade utanför OPEC länderna. Frågan är nu hur vi skall hantera det utrymme som litet oväntat uppstår. Frestelsen är naturligtvis stark för en regering, som tror på en socialistisk högskattepolitik, att fylla ut det med höjda energiskatter. Därmed köper man sig, till en tid i alla fall, fri från kravet att minska budgetunderskottet med offentliga utgiftssänkningar. Men jag vill kraftigt varna för en politik på energibeskattningens område, som försämrar Sveriges konkurrensläge jämfört med andra länders. Skall oljeprissänkningen till någon del motvägas med höjd skatt, måste det föranleda lika stora sänkningar av andra skatter på produktionen, t.ex. arbetsgivaravgifter eller inkomstskatter. Den kraftiga oljeprisstegringen under de senaste tio åren har naturligtvis spelat en betydande roll för uppkomsten av industriländernas ekonomiska svårigheter. Andra orsaker har varit snabbt växande offentliga utgifter och en obenägenhet att underkasta sig en tillräckligt snabb strukturomvandling. Men regeringens finansplan och den socialdemokratiska utskottsminoriteten låtsas egentligen inte om någon annan förklaring än den åtstramningspolitik som bedrivits i de tongivande industriländerna. Man placerar alltså felet på efterfrågesidan i ekonomin. Men detta, herr talman, är att vända upp och ner på verkligheten. Om den ekonomiska stagnationen kunde ha avhjälpts med snabba ökningar av de offentliga utgifterna och kraftigt växande budgetunderskott, då skulle vi i dag inte ha några problem. Det förhållandet att svårigheterna är som störst i de länder som har de högsta offentliga utgiftsandelarna och de största budgetunderskotten tyder tvärtom på att felet måste sökas på utbudssidan. Produktionen har hämmats av snabb tillväxt i den offentliga sektorn, stigande skattetryck och en sämre anpassningsförmåga på olika marknader. Socialdemokraterna i utskottet kritiserar vad de kallar den monetaristiska politiken. I andra sammanhang betecknar regeringens företrädare Reagan och Thatcher som förespråkare för ekonomiska irrläror med omänskliga drag och avskräckande verkningar. Jag kan inte till alla delar försvara den ekonomiska politik som förts i USA och Storbritannien. Men misstagen ligger på andra områden än dem som socialdemokraterna pekar på. Reagan tog på sig en omöjlig uppgift, när han på en enda gång ville avveckla budgetunderskottet, sänka skatterna och höja försvarsutgifterna. Neddragningen av de offentliga utgifterna måste göras först, om man skall kunna undvika en press uppåt på räntor och priser. Och Thatcher levde inte som hon lärde, när hon i början av sin regeringsperiod släppte fram stora lönehöjningar för de offentliga tjänstemännen och fortsatta subventioner till olönsamma statliga företag. Även om det tagit längre tid än beräknat och kostat stora uppoffringar i form av produktionsbortfall och arbetslöshet, har man i dessa länder nått det primärt åsyftade målet att knäcka inflationen. Därmed har lagts en grund för en ekonomisk återhämtning, som just därför att den vilar på en sund bas har förutsättningar att bli varaktig. Om man betänker hur sjuk den engelska ekonomin var under socialistiskt styre, är det anmärkningsvärt att Storbritannien nu intar en mindre framskjuten plats i krisligan än Sverige. Och det ärinte så litet ironiskt att världens förväntningar om draghjälp till ekonomisk återhämtning riktar sig just mot USA och den konjunkturuppgång som där har inletts. Regeringen och den socialdemokratiska utskottsminoriteten pläderar nu för en samordnad internationell expansionspolitik som en väg ur krisen. Naturligtvis vore det bra om andra ville räcka oss en hjälpande hand. Men det är farligt att hänge sig åt önsketänkande. Vi kan inte räkna med att andra länder skall äventyra sina svårvunna framgångar på inflationsbekämpningens område bara för att vi svenskar skall kunna ta oss ur de svårigheter vi inte förmår komma till rätta med på egen hand. När man där lättar på åtstramningen, är det därför att man anser sig ha fått inflationen under kontroll. Men vid första tecken på att räntor och priser åter pressas uppåt kommer man att börja bromsa, just därför att man vet hur svårt det är att åter klättra ner från höga inflationstal. Betecknande är att diskussionen just nu i USA och Storbritannien gäller om inte penningmängdens ökning, trots att den överensstämmer med uppställda mål, ändå är för stor med hänsyn till den oväntat snabba avsaktningen av inflationstakten. Att som man gör i den socialdemokratiska motionen 217 tänka sig att industriländerna gemensamt skall satsa på offentliga investeringsprogram är helt orealistiskt. Slutsatsen måste därför bli att vi i Sverige inte kan fortsätta att med utlandslån finansiera en väntan på att världen skall bli annorlunda. Vi skall i stället själva gripa oss an med våra problem och skapa förutsättningar för en återupptagen ekonomisk tillväxt på det sätt som skett, och sker, i andra krisdrabbade industriländer. Herr talman! Den stora devalveringen sades syfta till att förbättra Sveriges konkurrenskraft och att rätta till bytesbalansen genom att öka exporten och minska importen. Den av statens industriverk företagna undersökningen av devalveringens effekter på exportföretagens prisbeteende ger inte belägg för att regeringens förväntningar om prissänkningar och en därav följande kraftig ökning av exportvolymen skall infrias. Jämfört med devalveringarna 1977 och 1981 förefaller företagen denna gång i betydligt större utsträckning utnyttja det uppkomna utrymmet för att höja sina vinstmarginaler. Ändå kan naturligtvis ett internationellt konjunkturuppsving förbättra efterfrågan på svenska produkter. Sjunkande oljepriser och en fallande dollarkurs kan dessutom tänkas minska det beräknade underskottet i bytesbalansen. Samtidigt som detta slags förbättringar i de yttre förutsättningarna naturligtvis är välkomna innebär de en risk för att vi här hemma slår oss till ro och inte genomför de strukturella förändringar som är nödvändiga för långsiktig balans. Redan i dag ligger det faktiska underskottet i bytesbalansen avsevärt under det strukturella, därför att den inhemska efterfrågan är så låg. Vi har en lång väg att vandra, innan den svenska ekonomin befinner sig i en varaktig balans i förhållande till omvärlden. Sjunkande oljepriser kan också påverka inflationstakten i positiv riktning. —- Inom parentes vill jag här uttrycka min tillfredsställelse med att det meningslösa prisstoppet nu har upphävts och samtidigt uttala förhoppningen att de lika verkningslösa prisövervakande åtgärder som träder i dess ställe snarast skall slopas. — Men om oljeprisfallet medför lägre inflationstakt i Sverige, fungerar det naturligtvis likadant i våra konkurrentländer. I Tyskland, USA och Storbritannien är man redan nere i en prisstegringstakt av endast 4-5 26 på årsbasis — för den senaste månaden kan man registrera en inflationstakt i USA på 2 26. Vi kommer under 1983 att hamna på en nivå som ligger mer än dubbelt så högt som i dessa länder. Därmed försvinner mycket snabbt den prisfördel som devalveringen var avsedd att ge. Ett viktigt led i regeringens ekonomiska politik har angetts vara att årets löneökningar trots devalveringen skall hållas nere vid ett minimum. Vi matas nästan dagligen här i riksdagen med propositioner om skattehöjningar och andra reglerande ingrepp, vilkas syfte sägs vara att åstadkomma en återhållsam lönerörelse. Men avtalsförhandlingarna fortskrider inte alls enligt regeringens planer. Socialdemokraternas anspråk på att ha särskilda förutsättningar att tygla de fackliga organisationerna har kommit ordentligt på skam. Alla konstiga försök till politisk styrning har bara fått till resultat att avtalsrörelsen, trots att parterna inte står särskilt långt ifrån varandra i lönefrågorna, ändå kan väntas dra ut åtskilligt på tiden. Häri ligger en fara, eftersom sambandet med devalveringen och skatteuppgörelsen förtonar i fjärran, medan mera positiva signaler från världsmarknaden kan framkalla större lössläppthet. Att vi inte fått se den snabba, centralt samordnade löneuppgörelse med starkt markerad låglöneprofil som regeringen föreskrivit betraktar jag ändå som en stor fördel. Strävan att föra ner förhandlingarna till förbundsnivå och t.o.m. på företagsplanet öppnar möjligheter för en mer produktionsanpassad och marknadsstyrd lönesättning. Uppträdandet från både Metallindustriarbetareförbundet och Privattjänstemannakartellen i årets avtalsrörelse visar på olika sätt en hoppingivande medvetenhet om att den gamla förhandlingsmodellen inte tillåter den prioritering av yrkesarbetare och andra nyckelgrupper inom näringslivet som är en förutsättning för ekonomisk återhämtning. Finansministerns inhopp i lönerörelsen i syfte att driva på förhandlingarna inom den offentliga sektorn var utomordentligt olämpligt. Straffet kom snabbt i form av tjänstemännens negativa reaktion på budets materiella innehåll. Tekniken att via av arbetsgivarna provocerade strandningar bädda för en stor samordning i en gemensam medlingskommission innebär en olycklig politisering av avtalsrörelsen. Vad jag här säger innebär inte att staten kan avstå från inblandning. Men den skall tillsammans med kommunerna agera i egenskap av arbetsgivare och klart ange var gränserna för lönehöjningar går, bl.a. med hänsyn till statens egen ansträngda ekonomi. Regeringen måste också inskärpa att staten inte kan fortsätta att ensam bära ansvaret för att parera de effekter som för höga lönekostnadsökningar för med sig i form av företagsnedläggelser och friställningar. Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att så länge den svenska ekonomin befinner sig i grundläggande obalans får Sverige inte mycket glädje av en internationell konjunkturuppgång. Så snart en ökad exportefterfrågan framkallar högre ekonomisk aktivitet i landet uppstår flaskhalsar i produktionen som beror på att vi inte i tid underkastat oss den nödvändiga strukturomvandlingen. Låt oss leka med tanken att svensk industri får så mycket att göra att den verkligen ser ett behov att bygga ut sin verksamhet. Stelheten i arbetsmarknadens organisation gör då att växande företag kan locka till sig arbetskraft endast till priset av ökad löneglidning, vilket snabbt försämrar vårt kostnadsläge. Skulle de vilja modernisera sin produktionsapparat vidgas omedelbart underskottet i bytesbalansen, eftersom så mycket av maskiner och andra investeringsvaror måste importeras. Och på den inhemska kreditmarknaden uppstår en knivskarp konkurrens med staten, som ju under alla omständigheter måste finansiera sitt jättelika budgetunderskott. Statsskulden har nu passerat 400 miljarder kronor och växer med närmare 100 miljarder i år. Ungefär en fjärdedel av statsskulden består av utländska lån. Under kort tid i början av innevarande år har riksgäldskontoret lyckats ta upp två miljardlån i dollar på den internationella kapitalmarknaden. Översatt i kronor blir det här mycket imponerande tal, ända tills man påminner sig att staten totalt sett måste låna i en takt av 4 miljarder i veckan för att täcka underskott och förfallna skulder. I alla tider har det varnats för galopperande inflation. Vi börjar få en galopperande statsskuld. Räntan på den del av upplåningen som sker utomlands kan vid ett ytligt betraktande förefalla låg. Men skillnaden mellan den inhemska kronräntan och t.ex. dollarräntan förklaras tyvärr av förväntningar om framtida kursförändringar. Vi har redan fått tillfälle att avläsa hur dyr statsupplåningen utomlands egentligen blir. Lånen får ju betalas igen i ett helt annat penningvärde än vad som gällde när de togs upp. Det kräver åtskilligt fler kronor för att klara en dollar i skuld, som skall återbetalas. Och vid amortering framkommer en ökning på budgetens utgiftssida, som förstorar budgetunderskottet. Socialdemokraterna försöker i finansplanen och i utskottsbetänkandet ge intryck av att budgetunderskottets tillväxt hejdas fr.o.m. budgetåret 1983/84. Men detta är en optisk illusion, som inte kommer att kunna hållas vid liv särskilt länge. Med sin politik är regeringen tvärtom i färd med att förverkliga långtidsutredningens katastrofalternativ på över 120 miljarder kronor i budgetunderskott t.o.m. snabbare än vad någon hittills trott vara möjligt. Herr talman! Det ankommer på alla oss politiker, som i dag är verksamma på olika nivåer, i riksdagen, i kommuner och landsting, att reparera de skador på vår ekonomi som uppkommit under en lång följd av år. Vi måste genast inleda det hårda och nödvändiga arbetet på att bygga en bättre framtid för oss själva och för våra barn. Det går inte att skjuta uppgiften framför sig. Gör man det, blir den bara ännu mer gigantisk. Det är i längden inte möjligt att basera vår välfärd på resurser som andra länder har skapat eller kommande generationer förväntas skapa. Den ekonomiska politiken måste därför inriktas på att under 1980-talet avveckla underskotten i den offentliga sektorn och i bytesbalansen. Detta förutsätter i sin tur en modernisering och utbyggnad av vårt näringsliv. Vi moderater har i finansutskottet företrätt uppfattningen från vår partimotion att samtliga offentliga utgifter skall frysas på sin nuvarande reala nivå. Jämfört med regeringens budgetförslag betyder det utgiftsminskningar med 18 miljarder kronor nästa budgetår. Samtidigt föreslår vi skattesänkningar på drygt 5 miljarder kronor i syfte att öka stimulansen för företag och människor att arbeta, investera och spara. Nettoeffekten av utgiftsminskningar och skattesänkningar är att budgetunderskottet minskar med ungefär 13 miljarder kronor till drygt 77 miljarder. Det är en bra början, men inte mycket mer, för det räcker inte långt. Under återstoden av 1980-talet blir det nödvändigt att skala bort ytterligare ca 40-45 miljarder kronor i dagens penningvärde, om vi skall bli av med underskottet i den samlade offentliga sektorn. Endast en blygsam del kommer att kunna försvinna genom ökad tillväxt och ökade skatteinkomster. Den helt dominerande delen måste sparas bort. Blir därvid den totala efterfrågan alltför liten, bör detta motverkas — inte enligt socialdemokratiskt recept med höjda statsutgifter, utan med ytterligare skattesänkningar. Detta är den rätta vägen ur krisen. Jag har tidigare förutspått att även en socialdemokratisk regering måste slå in på den förr eller senare. Socialdemokraterna i finansutskottet ger nu några svaga tecken på att en kursomläggning kan vara förestående. Allmänna uttalanden om avgiftsfinansiering och behovet av att studera utgiftsautomatiken är kanske inte så mycket att komma med. Men jag vill ändå ge utskottets nye ordförande Arne Gadd en honnör för att han har vågat närma sig dessa viktiga frågor. Regeringen visar däremot inte — åtminstone inte utåt eller ännu — prov på något nytänkande. Dess omskrutna tredje väg är inget annat än den gamla vanliga socialdemokratiska blandningen av högskattepolitik och offentlig utgiftsexpansion. Jag fick häromdagen i min hand ett fullkomligt fantastiskt pressuttalande av statsrådet Anita Gradin, som för inte länge sedan själv var ledamot av finansutskottet. Efter sin upphöjelse till statsråd har hon tydligen helt förlorat fotfästet i verkligheten. Hennes patentmedicin var en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn, och hon hänvisade till partikongressens beslut om en tvåprocentig volymökning i kommunerna. Har hon då inte märkt att finansministern inte precis sörjer över att siffran för 1983 kan tänkas stanna vid 1,5 26? För hon kan säkert inte ha observerat att hennes forna kolleger och partivänner i finansutskottet, med Arne Gadd i spetsen, inte alls finner det meningsfullt att ange någon volymtillväxt för den kommunala konsumtionen, och man vill ge regeringen detta till känna. De totala utgifterna ökar nu i en takt av 4 96 om året i fast penningvärde. Eftersom de uppgår till hela 70 90 av bruttonationalprodukten, lägger en så snabb ökning beslag på ett utrymme som motsvarar nära 3 Zo av bruttonationalprodukten. Men den samlade produktionsökningen blir kanske bara drygt 1 90. Därmed måste den marknadsstyrda sektorn reduceras ytterligare och den offentliga utgiftsandelen klättra vidare på vägen mot de 100 procenten och kanske förbi dessa — vad vet jag. Det går faktiskt att komma förbi i det här sammanhanget. Om några år blir det i alla fall 80 96. Då krävs det en produktionsökning med 3,2 90 för att den privata sektorn inte skall naggas i kanten, osv. Problemet är bara att efter hand som den enskilda sektorns utrymme på det här viset beskärs, blir det desto svårare för denna att bära upp den snabba offentliga utgiftsökningen. Men den offentliga utgiftsexpansionens väg är något som regeringen av ideologiska och andra skäl har väldigt svårt att vika ifrån. Eftersom t.o.m. socialdemokratiska ekonomer nu tycks inse att skattetrycket inte kan höjas mycket mer, blir den ofrånkomliga konsekvensen en fortsatt snabbt växande statsupplåning. Det blir då intressant att ställa frågan hur den hastiga skuldökningen, den galopperande statsskulden, skall hanteras. Vi får ju numera jämföra Sverige med andra länder än dem som vi kanske skulle vilja dra paralleller med. Om vi skall döma efter erfarenheterna i de länder som före oss har hamnat i framskridna stadier av välfärdssjuka, finns det i princip två sätt att hantera situationen. Det ena är den modell som praktiseras i Italien — att låta inflationen reducera statsskulden. Det andra är den metod som Belgien och Danmark numera kan sägas vara exponenter för — att med åtstramingspolitik skapa utrymme för den nödvändiga statsupplåningen på hemmaplan, vilket leder till höga realräntor. För Sveriges del är inflationsvägen inte framkomlig under någon längre tid. Det stora sparandeunderskottet i den offentliga sektorn motsvaras inte av ett lika stort överskott hos hushåll och företag. Tvärtom är sparkvoten hos våra hushåll just nu den lägsta i industrivärlden. Eftersom det är på det viset rinner en hel del av likviditetsökningen ut över landets gränser i form av ökad import och negativ kapitalbalans. Statsupplåningen förläggs då i motsvarande grad utomlands. Men en inflation som reducerar den inhemska statsskulden måste också leda till devalveringar, som förstorar den skuldbörda som är placerad i andra valutor. Den här processen kan inte pågå särskilt länge förrän vi får svårt att hävda oss på den internationella kapitalmarknaden, som f. ö. redan visar en tendens att krympa under intryck av betalningskriser i flera statshandelsoch utvecklingsländer. Därmed tvingas vi under alla omständigheter — oavsett om det sker av egen kraft eller under ledning av företrädare för utländska fordringsägare — att skapa utrymme för statsupplåningen på den inhemska kreditmarknaden. Och då drivs realräntorna i höjden, trots att det måste få starkt negativa konsekvenser för t.ex. investeringsviljan i näringslivet. Ten situation som denna sätter socialdemokrater sitt hopp till regleringar för att försöka hålla räntan på en konstlat låg nivå. Men de krafter som den snabba statsskuldökningen utlöser kommer inte att låta sig tyglas. Det blir nödvändigt att låna upp de sparmedel som står till buds, och det kan då inte hjälpas om priset, dvs. räntan, stiger. Därför bör regeringen och riksbanksfullmäktige utnyttja den tillfälligt avspända situation som råder på kreditmarknaden och lätta på de kreditpolitiska regleringarna i enlighet med vad vi från moderat håll föreslår i reservation nr 6. Herr talman! Även om det finns tecken till ljusning i de ekonomiska utsikterna för världen i stort, är framtidsperspektiven i Sverige, med den regeringspolitik som tecknas i budgetpropositionen och som skall läggas fast i voteringen här i dag, fortsatt dystra. Om man till vad jag redan anfört fogar hotet om kollektiva löntagarfonder, blir de nattsvarta. Kanske är det därför som fondsocialismen inte debatteras lika intensivt nu som tidigare — man förmår inte ute i näringslivet att hantera mer än en viss mängd problem åt gången. Ändå pågår ju arbetet på att förverkliga löntagarfonderna metodiskt och oavbrutet. På det här stadiet är det inte mycket vi som tror på » marknadsekonomin kan göra åt den saken. Den socialistiska majoriteten här i kammaren bör dock notera att de borgerliga ledamöterna i finansutskottet än en gång enats om ett bestämt avståndstagande från tanken på löntagarfonder. Det betyder också att de fonderna, till den del de hunnit införas, kommer att avskaffas av en moderatledd regering efter 1985 års val. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de gemensamma borgerliga reservationerna 7, 11, 17 och 18 samt i övrigt till reservationerna 1, 4, 6, 9, 12, 19 och 20.

Herr talman! Det är med en viss tillfredsställelse som vi ser finansministern i kammaren i dag. Jag ber att få hälsa honom välkommen upp ifrån sjukbädden. Dess värre tillfrisknar emellertid inte den svenska ekonomin i samma snabba takt som finansministern. Men visst finns det tecken internationellt på att det sker en ökad ekonomisk aktivitet, att det finns anledning att räkna med en tillfriskning på sikt. Vi har noterat t.ex. hur den amerikanska ekonomin just nu präglas av en betydande ökad aktivitet. Det finns också förväntningar ute i Europa. Och det är alldeles självklart att diskussionen om oljepriserna och vad oljeprisutvecklingen kommer att resultera i också väcker förhoppningar. Men jag skulle vilja säga att det är anledning att varna för förhastade slutsatser i det avseendet. Jag skulle också vilja säga att det vore olyckligt om t.ex. en väntad oljeprissänkning skulle göra att vårt med möda framarbetade energisparprogram skulle komma in i en situation där målen skulle ifrågasättas, där aktiviteten skulle avstanna, där investeringar i t.ex. fastbränsleanläggningar skulle upphöra. Det vore mycket olyckligt och dessutom mycket kortsiktigt. Det gäller alltså här att med kyla analysera oljeprissänkningarnas betydelse för ekonomin lika väl som för energipolitiken och att inte dra några förhastade slutsatser av vad som sker. Kortsiktiga perspektiv har under 1970-talet i alltför hög grad präglat inte bara energipolitiken utan också inställningen till samhällsekonomin. Och, herr talman, när jag nu kommenterar finansutskottets betänkande slår det mig att den politiska situationen när det gäller statsbudgeten egentligen är absurd. Alla ledamöter av denna kammare vet att utvecklingen för statsbudgeten, som den ser ut nu, är katastrofal, och ändå förefaller det ännu idenna dag omöjligt, herr talman, att samla majoritet för åtgärder som skulle ge balans i samhällsekonomin och bryta den katastrofala utgiftsspiralen. Men, herr finansminister, socialdemokratin och regeringen nalkas obönhörligen sanningens ögonblick. Det växande underskottet äventyrar vår ekonomiska integritet och vårt oberoende, och inflationstrycket ökar på ett mycket olyckligt sätt, inte minst sett i perspektivet av inkomstfördelningen i samhället. Detta kan självfallet inte fortgå. När man ser tillbaka på arbetet i finansutskottet med det här betänkandet framstår det som om socialdemokraterna och moderaterna i stort sett är kvar i sina gamla mer polariserade positioner när det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Centern och folkpartiet har i den gemensamma reservationen slagit fast att den ekonomiska politiken måste bygga på en ideologisk helhetssyn. Denna helhetssyn måste bottna i en tro på den enskilda människans initiativförmåga, vilja att ta ansvar och frihet att göra egna val. Grunden måste alltså vara en decentraliserad marknadsekonomi. Det är därför som vi säger ett bestämt nej till kollektiva löntagarfonder, nu som tidigare. I detta sammanhang har dess bättre också moderaterna kunnat ansluta sig till målet om en decentralisad marknadsekonomi. Ett annat viktigt inslag i denna politik är principen att människor, oberoende av bostadsort, skall ha så lika villkor som möjligt när det gäller att ta del i produktionen och i samhällsbyggandet. Det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiska regeringen i finansplanen mönstrat ut begreppet regional balans som övergripande mål för den ekonomiska politiken. Det försök till reträtt som den socialdemokratiska majoriteten gör i finansutskottet är halvhjärtat, men på sitt sätt avslöjande. Men centerns partimotion har uppenbarligen lett till att vi nu är eniga om att återinföra målet om regional balans bland de övergripande målen. Då gäller det också att insatserna för eftersatta regioner i vårt land skall stå i samklang med dessa övergripande mål. Sedan början av 1970-talet har budgetunderskottet ökat stadigt och med en viss logisk oundviklighet i accelererad takt, allteftersom räntorna på statsskulden blivit allt högre och skillnaden mellan statens utgifter och dess inkomster blivit allt större. Med en statsskuld på över 400 miljarder kronor blir utvecklingen i den här riktningen självfallet närmast katastrofal om den får fortsätta. Denna stadiga utveckling har haft två undantag. Det första var 1975/76. Då hade utvecklingen av budgetunderskottet ett tillfälligt hack nedåt på grund av de stora löneökningarna. Men dessa löneökningar var som vi vet en Döbelnsmedicin. De ledde till en allvarlig kostnadskris för den svenska industrin och till förlorade marknadsandelar. Jag fick i egenskap av industriminister kanske mer än någon annan ansvarig politiker erfara konsekvenserna av denna kostnadsexplosion, som förorsakade den mest massiva och förödande utslagningsprocess i svenskt näringsliv som vi upplevt under efterkrigstiden. Det andra undantaget var de sparprogram som Fälldin-regeringarna lade fram i början av 1980-talet. Det senaste, som presenterades i budgetpropositionen våren 1982, utnyttjades till sista droppen i den dåvarande socialdemokratiska oppositionens valpropaganda. Den socialdemokratiska kampanjen mot karensdagarna och indexreglerna för pensionerna t.ex. har vi alla i friskt minne, och den gav sannolikt också utdelning vid höstens val. Det framstår nu klart, i all sin skrämmande nakenhet, att svenska folket fördes bakom ljuset av socialdemokraterna när det gällde landets ekonomiska situation. Men nu står den socialdemokratiska regeringen mitt uppe i samma verklighet som de icke-socialistiska regeringarna sedan 1976. I finansplanen räknar man med att budgetunderskottet för innevarande budgetår kommer att bli 91,8 miljarder kronor. Detta skall jämföras med att budgetunderskottet för förra budgetåret blev 68 miljarder kronor och att riksdagen i juni 1982 beräknade att budgetunderskottet för innevarande budgetår skulle bli 76 miljarder kronor. Budgetunderskottet tillåts öka med 24 miljarder kronor jämfört med föregående budgetår — en ökning utan jämförelse — och med 16 miljarder kronor jämfört med det av riksdagen tidigare beräknade. Budgetunderskottet 1983/84 anger regeringen till 90,2 miljarder kronor. I dag förekommer i pressen andra siffror. Man talar om att det mer än väl kommer att överstiga hundramiljardersgränsen. Men vi har ju i dag att hålla oss till finansplanens beräkningar, och där görs gällande att regeringen minskat budgetunderskottet med 1,6 miljarder kronor jämfört med innevarande budgetår. Någon reell minskning av budgetunderskottet föreligger emellertid inte. Det här är ett illusionsnummer, som är lätt genomskådat. Tvärtom har inga egentliga besparingar skett utöver den sedan flera år etablerade metoden att göra prisoch löneomräkning enligt det s.k. huvudalternativet, dvs. att myndigheter och verk får 2 70 mindre än vad full prisoch löneomräkning skulle ge. Det skenbart minskade underskottet har i stället uppnåtts dels genom det tidigare påvisade kraftigt uppblåsta underskottet för innevarande budgetår, dels genom ett antal engångsinkomster. De totala statliga utgifterna i budgeten för 1983/84 har ökat med ca 40 miljarder kronor om man jämför med den statsbudget riksdagen fastställde våren 1982. Bara utgifterna exkl. statsskuldräntor har ökat med ca 27 miljarder kronor från 217 till ca 244 miljarder kronor, om man beaktar de ökade utgifter som döljs genom att posten Beräknat tillkommande utgiftsbehov nettoberäknats. Detta innebär att de totala utgifterna exkl. räntor ökat med ca 12,5 20. Detta innebär en synnerligen oroande ökning av statsutgifterna. Risken är uppenbar att utvecklingen på något sätt har gått den socialdemokratiska regeringen ur händerna. De senaste signalerna från finansdepartementet tyder också på att beräkningar inom departementet pekar vidare mot en katastrofal utveckling av statsbudgeten under de närmaste åren. Jag vill på nytt referera till den siffra som i dag nämns i pressen, där det talas om ett underskott på 120 miljarder. Jag vill gärna fråga finansministern om den har någon förankring i de beräkningar som finansdepartementet har gjort. Redan i dag lånar vi till en tredjedel av statsbudgetens utgifter — ett skrämmande faktum. Den ekonomiska situationen för kommunerna är också alarmerande. Men jag skall inte fördjupa mig i det; Rolf Rämgård kommer senare att å våra vägnar kommentera utvecklingen av den kommunala ekonomin. Vad kan man då göra i den nuvarande situationen, som jag nu kort beskrivit? Centern anvisar i sin partimotion besparingar på 21 miljarder, men jag skall erkänna att det är temporära insatser som måste följas av andra och bestående för att utvecklingen skall vridas rätt. Enda chansen att återställa balansen är att bryta automatiken i statsutgifterna. Så sent som vid höstriksdagen återställde socialdemokraterna i enlighet med ett av sina vallöften den fulla automatiken när det gäller uppräkningen av pensionerna. Finansminister Feldt försäkrade mig vid en interpellationsdebatt här i kammaren att ATP-pensionärerna skulle få full kompensation fr.o.m. 1984. Jag vill i dag upprepa min fråga från den interpellationsdebatten: Är det alltjämt en målsättning för regeringen att ATP-pensionärerna skall ha full kompensation fr.o.m. 1984, oavsett hur den ekonomiska utvecklingen i landet blir? Centern har i sin ekonomisk-politiska motion lyft fram automatikfrågan. Den har blivit det centrala i vårt budgetalternativ. Vi har där sagt att en begränsning av en automatisk inflationskompensation kan ske på flera sätt. En intressant metod kan vara att ge full kompensation endast upp till en viss nivå för prisstegringarna, varefter ingen eller bara begränsad kompensation ges. En sådan åtgärd får ses i relation till en strävan att hålla nere prisstegringarna och bekämpa inflationen, vilket är ett centralt politiskt mål för oss. Så snart inflationen stiger över en viss nivå minskar med en sådan metod de reala utgifterna under vissa anslag. Vid en strikt tillämpning fungerar åtgärden således som en automatisk och effektiv stabilisator i budgeten. En likartad metod tillämpades vid marginalskattereformen när det gäller den indexerade skatteskalan. Denna försköts oavsett inflationstakten med ett visst fast krontal som motsvarade ca 5 1/2 96 indexreglering. Om en sådan metod som nu skisseras används för att begränsa kostnadsökningarna är det enligt vår mening en logisk konsekvens att motsvarande regler tillämpas vid indexreglering av skatteskalan. Jag vill understryka detta därför att det har missförståtts i presskommentarerna till centerns partimotion. Vid en inflationstakt som ligger långt över det fastställda taket blir onekligen verkningarna stora vid tillämpningen av den här metoden. Centern har sedan länge hävdat att det sociala skyddsnätet måste konstrueras så, att det ger varje medborgare grundtrygghet. Därför är det självklart att undantag från de här reglerna måste göras för de svagaste grupperna i ett läge med hög inflation. Jag skulle vilja tillägga att om man inte bryter automatiken äventyras över huvud taget möjligheterna att bedriva en välfärdspolitik här i samhället, och den trodde jag att centern och socialdemokratin var de främsta tillskyndarna av. Jag har med intresse noterat att vissa allmänna resonemang om automatikfrågan återfinns även i folkpartiets och moderata samlingspartiets ekonomisk-politiska motioner. Det är därför med stor tillfredsställelse jag konstaterar att de tre icke-socialistiska partiernas ledamöter i finansutskottet kunnat enas om en skrivning när det gäller att bryta automatiken, att bryta den katastrofala utgiftsspiralen. Herr talman! Detta blir, som jag ser det, ett styrkebälte för den kommande oppositionspolitiken. I trepartireservationen krävs enligt yrkandet i centermotionen att regeringen framlägger konkreta förslag för att begränsa de automatiska kostnadsökningarna i statsbudgeten. Jag vill också här korrigera presskommentarerna, där man säger att vi på något sätt har glidit undan för socialdemokratin. Den gemensamma reservation som de icke-socialistiska partierna har avgivit grundar sig till sina formuleringar på det yrkande som centern har ställt i sin partimotion och som socialdemokraterna dess värre inte kunde ansluta sig till. Socialdemokraterna har i finansutskottet — det skall erkännas — haft en välvillig skrivning om centermotionens förslag angående automatiken. Jag vill gärna instämma i den eloge som min företrädare i talarstolen nyss gav utskottets nye ordförande, Arne Gadd. Symptomatiskt nog är man dock från socialdemokratisk sida bara beredd att föreslå att regeringen utreder konsekvenserna av automatiken, vilket ju är betydligt mindre förpliktigande än trepartireservationens skrivning. Det skall därför bli väldigt intressant att i dag få lyssna till finansministerns kommentarer på denna punkt. Egentligen är det inte speciellt förvånande att även socialdemokraterna känner oro för automatiken i utgifterna. När socialdemokraterna nu har kommit i ansvarig ställning, lär ekonomiska realiteter alltmer bestämt tvinga dem att se verkligheten i ögonen. Men kan man nu förvänta sig snabba och rejäla tag mot underskotten i statsbudgeten, eftersom uppskattningsvis 95 96 av riksdagen har insett såväl faran som vägen ur den? Tyvärr vet vi alla att det inte kommer att gå så lätt. Häromdagen kunde TT meddela att TCO-ordföranden Björn Rosengren gick till angrepp mot att regeringen hade planer på att skära ner departementets utgifter med 5 70 tvärsöver. Enligt honom hade regeringen haft ett sammanträde där kalkyler, framtagna inom finansdepartementet, visade att budgetunderskottet kommer att öka kraftigt, om regeringen inte gör något åt de automatiska kostnadshöjningarna, som styr ca 80 Z av statens utgifter. Björn Rosengren varnade för de effekter på sysselsättningen, som en S5-procentig nedskärning av statsbudgeten skulle kunna få. Han menade att detta skulle kunna leda till en rekordsnabb ökning av arbetslösheten. Jag skulle tro att Björn Rosengren är väl informerad om vad som händer inom regeringen. Men även för den som inte är det, låter det inte osannolikt att sådana här diskussioner förs i regeringen. Att just 5 26 diskuteras beror kanske på den hänvisning i centermotionen till indexregleringen i skatteskalan som jag här nämnde i samband med tekniken för begränsning av automatiken. Indexregleringen i skatteskalan begränsades till 5,5 26. Enligt regeringens bedömning kommer inflationen under innevarande år att bli ungefär 5 96 däröver. Björn Rosengren sade också i samma intervju att regeringen samtidigt med sina besparingsplaner vill frysa kommunernas och landstingens verksamheter på nuvarande nivå. Enligt Björn Rosengren strider detta mot vad socialdemokraterna sade i valrörelsen, då man accepterade att kommunerna och landstingen årligen ökade sin verksamhet med 2 26. Björn Rosengrens avsikt tycks vara att försöka låsa fast socialdemokraterna vid den orealistiska politik de gick till val på. i; Finansminister Kjell-Olof Feldt sade i en omedelbar kommentar till Björn Rosengrens uppgifter att det var helt gripet ur luften att finansdepartementet begär nedskärningar i den storleksordningen. Men Kjell-Olof Feldt medgav att regeringen liksom riksdagens finansutskott var orolig över den kraftiga automatik som ligger bakom statsutgifternas ökning. Därför vill regeringen gå igenom de möjligheter som finns att begränsa ökningen, sade finansministern. Jag hoppas att han kan bekräfta detta senare i dag. Björn Rosengrens agerande är inte unikt. Jag tar upp det såsom exempel på hur svensk ekonomisk debatt fungerar i dag. Så fort en realdiskussion kommer i gång, går företrädare för vissa grupper — det må vara löntagarorganisationer, företagargrupper, villaägarorganisationer, hyresgästorganisationer, pensionärsorganistioner eller kommunoch landstingsförbund — ut och mycket bestämt slår vakt om sina särintressen. Och lika snabbt retirerar ofta det apostroferade statsrådet. Frågan är hur länge vi kan låta detta pågå. Eller frågan kanske snarare skall ställas: Varför har vi så lätt att slå vakt om särintressen men så svårt att se och göra något för att klara helheten? Våra tankar som medborgare, individer och organisationsmedlemmar går sedan länge i vissa väl invanda spår. Det gäller nu att ta ställning för helheten, för samhällsekonomin i stort. Gamla handlingsmönster måste offras och vi måste bryta oss ur de gamla vanliga tankebanorna, innan vi förmår bryta automatiken i statsutgifterna. Herr talman! Första steget måste vara att bryta det politiska tänkandets och handlandets ”automatik”. Kanske har vi tagit ett första steg i finansutskottet nu. Därför, herr talman, är det trots allt med viss förhoppning som jag yrkar bifall till reservationerna 2, 5, 7, 11, 13, 17, 18 och 21 vid finansutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Folkpartiet håller fast vid och utvecklar i årets ekonomiska motion strategin för den ekonomiska politik partiet har fastlagd sedan lång tid tillbaka. Vi säger att den enda realistiska vägen ut ur den ekonomiska krisen är att arbeta och spara sig ur den. Folkpartiet har i Ullstenplanen och skriften Rädda jobben, ett liberalt program för industriell förnyelse, ibland också kallat för Göteborgsmanifestet, visat på hur tillväxtkrafterna kan och bör utvecklas. Vi vill främja en socialt inriktad marknadsekonomi som ger stor frihet åt konsumenter och producenter att själva besluta om konsumtion och produktion. Vi avvisar alternativet till marknadsekonomin, en centralstyrd planekonomi, och vi avvisar i konsekvens med detta förslag om kollektiva löntagarfonder. Folkpartiet har i regeringsställning verkat för att återställa konkurrenskraften i svenskt näringsliv som gick förlorad främst genom kostnadsexplosionerna i början och mitten av 1970-talet. Det har skett genom devalveringar, sänkning av arbetsgivaravgiften, rimligare företagsbeskattning, sänkta marginalskatter, förbättringar av Åmanlagarna, stimulanser till risksparande i industri och näringsliv, avbyråkratisering m.m. Vi har också i regeringsställning verkat för att omfattande investeringar har dragits i gång för alternativ energiproduktion och bättre energihushållning, för reparation och ombyggnad av bostäder, förbättrade kommunikationssystem, insatser på forskningens och den tekniska utvecklingens område, för att nämna några exempel — och viktiga sådana. Men på grund av den exceptionellt svåra konjunkturoch strukturkrisen har större satsningar också gjorts än någonsin tidigare på arbetsmarknadspolitikens område, för att förhindra utslagning, och då särskilt av unga människor, från arbetsmarknaden. Till de här tillväxtbefrämjande åtgärderna, herr talman, måste också sparandet komma. Vi har i ett antal sparpaket fått riksdagens godkännande av besparingar på över 20 miljarder kronor. Vi var på rätt väg. Det senaste budgetåret som vi helt själva kunde styra i regeringsställning var 1981/82, det som också Nils G. Åsling talade en del om. I prognoserna för det budgetåret antog regeringen i finansplanen att underskottet skulle bli 76 miljarder kronor. När vi den sista juni i somras kunde summera budgetåret visade det sig att besparingsarbetet hade börjat bita ordentligt. Vi hade då fått ett underskott, 8 miljarder lägre än beräknat; det stannade således på 68 miljarder kronor. Den här politiken beskrivs ibland av, jag skulle vilja säga illvilliga, socialdemokratiska debattörer som en ensidig besparingslinje. Som framgår av vad jag här har sagt är det helt fel. Det intressanta är att när socialdemokraterna nu har övertagit regeringsansvaret vill de också ta över vår politik när det gäller det här dubbla greppet, att både arbeta och spara sig urkrisen. För Sverige vore det bra, om man då också hade kurage att omsätta orden i praktisk handling, för hitintills har det mest blivit ord i vad gäller besparingsarbetet. Man har t.o.m. i enlighet med vallöften föregående år omintetgjort besparingar i mångmiljardklassen. Lättsinnet i de luftiga vallöftena tillsammans med en kvardröjande internationell lågkonjunktur skapade det valutautflöde, som framtvingade chockdevalveringen i oktober förra året. Sammantaget har det här lett till en rekordökning på hela 43 miljarder kronor, eller 17 96 av våra statsutgifter, och ett budgetunderskott, inte på 76 miljarder, som vi hade beräknat, utan nära 92 miljarder kronor. Det betyder att mycket av saneringsarbetet i svensk ekonomi måste börja om, men dess värre från en betydligt besvärligare nivå. Obalansen är ännu större och ännu svårare att hantera. ”Sent skall syndaren vakna” är ju ett ordspråk som man lätt tänker på. Jag gjorde det i varje fall häromkvällen när jag via TV fick höra att min efterträdare i finansdepartementet, Kjell-Olof Feldt, på regeringens vägnar uttryckte stark oro över automatiken i utgiftsökningarna i statsbudgeten.

Vi fick aldrig något svar på detta. Nu står finansministern där med sin tvättade hals. Den bistra sanningen har blivit uppenbar. Nu kommer oron. Men det är sent, herrar Palme och Feldt och andra ledamöter av regeringen. Mot bakgrund av Kjell-Olof Feldts oro över utgiftsökningarnas automatik framstår den socialdemokratiska majoritetens skrivning i finansutskottets betänkande nr 30 som litet märklig, tycker jag; mina föregångare här har lovordat den. Arne Gadd och kompani inser att det här är ett allvarligt problem, men de har ändå inte orkat samla sig till något mer kraftfullt än att be regeringen redovisa konsekvenserna av automatiken. Jag tycker att det är något av en västgötaklimax. Nej, herr nyblivne ordförande Gadd, det skall nog till en annan handlingskraft, om inte underskottet snabbt skall rusa över 100-miljardersstrecket. Som Nils Åsling nyss påpekade är vi enligt tidningsuppgifter visst redan förbi det. Herr talman! Nils Åsling uttalade en viss förvåning, tyckte jag att det lät som, över att vi i folkpartiet också hade tagit upp resonemanget om automatiken på budgetens utgiftssida. Det är ändå helt bekant för Nils Åsling och andra att det här var en av de frågor som jag själv drev väldigt hårt som budgetminister. Vi hade rätt avancerade planer inför budgetarbetet på hösten 1982 att just ”sjösätta” en sådan teknik. Så här har vi ett gemensamt förflutet, och jag tror att detta är en nödvändig åtgärd om vi skall komma till rätta med den växande obalansen i svensk ekonomi. Mot bakgrund av detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 17, där vi reservanter begär förslag för att begränsa de automatiska kostnadsökningarna i statsbudgeten och att de konstrueras så att det sociala skyddsnätet ger varje medborgare en grundtrygghet. Den nya regeringen blev naturligtvis tvungen att genomföra en omedelbar åtstramning, även om det inte framgick av budskapet före valet. Det skedde genom devalveringen på 16 20. Under valrörelsen lovades löntagarna svängrum av socialdemokraterna. I själva verket fick de känna på en svångrem som inte ens Gösta Bohman hade i sin garderob på ekonomidepartementet när han var där. Resulatet av detta blir faktiskt en reallönesänkning på 4-5 26. Anpassningsbördan har därmed ensidigt lagts med stor tyngd på löntagarna. Det tycker vi i folkpartiet är en felaktig uppläggning av politiken. Åtstramningen måste bäras av alla och inte så ensidigt av den privata konsumtionen som socialdemokraterna föreslår. Den offentliga sektorn tar i anspråk, som vi redan har hört, 70 96 av bruttonationalprodukten. Vi klarar inte av att finansiera mer än 50 96 med hjälp av skatter och avgifter. Resten blir underskott och måste finansieras genom lån. Här ligger ett av de allra största problemen inför kommande år. Hur skall vi kunna finansiera den offentliga sektorn på ett rimligt sätt? En omprövning av de offentliga utgifternas finansiering behöver inte betyda att de tjänster som nu är offentligt producerade försvinner. Men det är viktigt att sambandet mellan individernas förmåner och utgifter stärks. I många fall är det annars svårt att veta om medborgarna värderar tjänsten lika högt som den resursförbrukning som krävs för att producera den. Även finansieringen av de offentliga transfereringssystemen behöver ses över, så att sambandet mellan individerna och förmåner och utgifter även här förstärks. Konsekvenserna blir annars oacceptabla för samhällsekonomin. Ett exempel på det är ATP-systemet. Vid dess konstruktion anpassades det till en ekonomi med låg inflation och hög tillväxt. 1970-talets ekonomi har, som alla vet, visat upp en helt annan bild. Såvitt nu kan bedömas kommer inte heller 1980-talet att uppvisa en allmän ekonomisk tillväxt av samma storlek som under 1960-talet. Större delen av det resursutrymme som skapas genom 1980-talets tillväxt måste, herr talman, dessutom sättas in för investeringar för att man skall komma till rätta med bytesbalansunderskottet. Det kommer alltså att bli förhållandevis litet kvar för konsumtion. Med nuvarande regelsystem är detta konsumtionsutrymme redan intecknat, eller t.o.m. överintecknat, genom gjorda åtaganden. Om regelsystemen inte förändras betyder det att det krävs en fortlöpande anpassning av reallönerna. Att kontinuerligt sänka reallönerna under ett decennium vid en balanserad kostnadsnivå är förmodligen omöjligt och dessutom knappast önskvärt. Det är först nu som stora grupper med full ATP-pension börjar nå pensionsåldern. Pensionärsgruppen blir också allt större i förhållande till de yrkesaktiva grupperna. F.n. går det fyra förvärvsarbetande på en ATP pensionär, redan 1990 har siffran sjunkit till tre förvärvsarbetande och den fortsätter att sjunka även därefter. Sammanfattningsvis menar vi att finansieringen av flera av de nu existerande försäkringssystemen måste ses över. Det gäller t.ex. sjukförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringssystemet liksom pensionssystemet. Det är därför nödvändigt att regeringen påbörjar en sådan översyn av hur finansieringsproblemet för den offentliga sektorn kan lösas. Därvid måste diskuteras såväl en tänkbar framtida struktur som hur förändringarna skall ske. Om man underlåter att göra detta blir resultatet på sikt förödande för just de medborgargrupper som man främst vill skydda. Herr talman! Med denna motivering vill jag också yrka bifall till reservationen 18. Som bekant är världsekonomin hårt nedpressad sedan lång tid tillbaka. Strukturproblemen är allvarligare och lågkonjunkturen djupare än någon gång under efterkrigstiden. Det är klart att också vi i Sverige får känna av detta, eftersom Sverige är ett synnerligen utlandsberoende land. Medan vi hade regeringsansvaret försökte vi belysa det, men mötte föga förståelse av den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. Annat tal möter man i dag från socialdemokraterna. Nu passar det att tala om att exempelvis arbetslösheten trots allt är betydligt allvarligare i jämförbara länder än här i Sverige. Nu duger förklaringen att de internationella förhållandena får en konsekvens i den svenska ekonomin på ett besvärande sätt. Det är, som mina företrädare i talarstolen har påpekat, ett och annat ljus som börjar flämta i det mångåriga internationella mörkret. USA och några andra länder tycks få en viss uppgång under året, om inte nya bakslag inträffar. Denna uppgång underlättas av de sjunkande oljepriserna. För Sverige är detta stora vikter i ekonomin. Jag skulle gärna vilja belysa det med några siffror. Under 1982 importerade vi här i Sverige, nettoimport, råolja och petroleumprodukter för 33,5 miljarder kronor. Om oljeprisnedgången blir 30 90 under detta år — och det förefaller inte alls orimligt — betyder det förenklat att den svenska handelsbalansen och bytesbalansen förbättras med drygt 10 miljarder kronor. Den tyngden har oljan i den svenska ekonomin. Med 30 9 lägre priser får vi en förbättring på handelsbalansen med 10 miljarder kronor. Skulle prisfallet bara bli 20 20 stannar förbättringen på ungefär 6 å 7 miljarder kronor. Omvänt säger detta också, herr talman, en hel del om vilka problem de tidigare regeringarna hade att manövrera i oljeprischockernas tidevarv. Då hade vi att anpassa oss till de här tunga vikterna, men i den andra riktningen. Denna redovisning av oljemarknaden visar också hur viktigt det är att världens länder försöker att samverka för att undvika att plötsliga internationella svårigheter sköljer in i olika ekonomier. Det gäller att försöka balansera betalningsströmmar, valutakursförändringar, handelsregler m.m. på ett vettigt sätt. Den strävan hade den tidigare mittenregeringen vid överläggningar i internationella fora sisom OECD, GATT, IMF, Världsbanken osv. Vi menar därför att det är rätt att fortsätta med den politiken när det gäller att med olika metoder få en bättre aktivitet i världsekonomin och en mer balanserad ekonomi. Vad gäller den inhemska politiken föreslår folkpartiet en annan profil på den statliga budgeten. Vi håller med finansministern om att nuvarande ekonomiska läge inte tål en alltför hård total åtstramning. I finansplanen föreslås en neddragning av den inhemska efterfrågan med ungefär 1 90 eller, uttryckt i pengar, 5 miljarder kronor. En hårdare åtstramning i nuvarande konjunkturläge leder till en kraftig ökning av arbetslösheten och en alltför stor utslagning av vårt näringslivs företag. Men vi vill inte att hela denna åtstramning skall drabba den privata ekonomin. Också den offentliga ekonomin måste stramas åt. Framför allt måste den automatiska ökningen av de offentliga utgifterna begränsas. Vi menar att man måste göra besparingar i statsbudgeten som ett led i det långsiktiga arbetet med att sanera statens finanser. Regeringen föreslår egentligen inte en enda besparing med tyngd, och det menar vi är fel. De ekonomiska problemen blir bara svårare nästa år genom denna tempoförlust. Vi föreslår emellertid inte bara besparingar. Med enbart sådana skulle den totala inhemska efterfrågan bli för liten, som jag sade nyss. Vi håller uppe efterfrågan genom skattelättnader. Vi föreslår lägre moms och bättre inflationsskydd för att säkra den viktiga skattereformen. Genom en sådan politik får människor sin köpkraft mer genom arbetsinkomster och mindre genom transfereringar och subventioner. De senare har en inbyggd automatik för att påverka budgetens utgiftssida, som av erfarenhet visar sig bli allt svårare att hantera. För att få systemet att ”gå runt” krävs då allt högre skatter och avgifter, och det har vi nog av i Sverige med ett skattetryck som redan nu är världens högsta. Nya pålagor leder till svarta marknader och försvagar tillväxtkraften på ett allvarligt sätt. Den gamla socialdemokratiska skattehöjningsvägen är inte farbar längre. Den för oss bara längre ut på det sluttande planet. Folkpartiets budgetalternativ redovisas i reservation nr 14, som jag också, herr talman, yrkar bifall till. I reservationen finns en tabellarisk redovisning av vårt alternativ. Med engångseffekter innebär vårt förslag att helårsbesparingarna utgör 30 miljarder kronor — för budgetåret 1983/84 25 miljarder kronor. 10 miljarder är av bestående karaktär med ändringar i regelsystemen. Det är således besparingar som väger allt tyngre med åren. Med vår politik håller vi efterfrågan uppe, så att våra resurser i investerat kapital i industrier och maskiner och framför allt våra mänskliga resurser tas till vara. Men vi gör det samtidigt som vi kraftfullt minskar de offentliga utgifterna, så att vi snabbare kan komma i ekonomisk balans och därmed trygga jobb och välfärd utan att rulla över bördor på kommande generationer. Folkpartiet har också föreslagit andra viktiga utgiftsändringar. Till att börja med underkänner vi regeringens — som jag vill kalla det — lurendrejeri med biståndsanslaget. Skall vi, som regeringen säger sig vilja göra, hålla fast vid enprocentsmålet, så kan vi inte räkna gjorda reservationer två gånger. Vårt budgetförslag innebär därför en ökning med 295 milj.kr. för att vi skall nå upp till samma biståndsinsats som under nuvarande budgetår. Det är ett synnerligen välmotiverat förslag mot bakgrund av de allt djupare skuggor som lägrar sig över u-länderna. För att belysa detta med några fakta kan nämnas att världens befolkning beräknas fördubblas på 35-30 år, att arbetslösheten i u-länderna ligger kring 35 96 och att antalet analfabeter ökar från nuvarande 730 miljoner till över 880 miljoner år 2000. Miljöförstöringen av skogsarealer gör att 18-20 miljoner hektar per år försvinner. Problemen med energioch kapitalförsörjningen är ju enorma. Herr talman! Det här räcker mer än väl för att motivera folkpartiets förslag på den här punkten. Ytterligare en viktig avvikelse finns i vårt budgetalternativ. I konsekvens med att vi inte anser det vara klok budgetpolitik i nuvarande läge att betala ut generella livsmedelssubventioner och bostadssubventioner i så stor omfattning som nu sker, utan att man i stället skall rikta resurserna mer till de hushåll som bäst behöver ett stöd, så föreslår vi att barnbidragen höjs med 300 kr. per år och att studiemedlen räknas upp fr.o.m. den 1 juli i år. Herr talman! Utöver de yrkanden som jag redan har framfört, ber jag att med hänvisning till vad jag har sagt här få yrka bifall till reservationerna 2, 4, 7, 11 och 22.

Herr talman! Inför en så här stor ekonomisk debatt kan jag inte låta bli att börja med att göra en liten reflexion över vad de föregående talarna har sagt. De har belyst en hel del av de stora problem som vårt land står inför, inte minst arbetslösheten. Men ändå fortsätter de borgerliga talarna sin envetna politik för att försöka få till stånd besparingar som på sikt ändå kommer att ge ytterligare arbetslöshet och ännu större problem. Moderaternas besparingsförslag slår på ett sådant sätt att det skapar arbetslöshet. Dessutom slår det mot dem-som blir arbetslösa. Folkpartiet bekymrar sig för löntagarna och kritiserar den nuvarande regeringen. Det är intressant att man efter sex års envetet bekämpande av löntagarna och deras sociala standard intresserar sig för dem. Men samtidigt föreslår man i motioner och reservationer åtgärder som man räknar med i framtiden skall leda till mer kostnadseller avgiftsfinansiering när det gäller den offentliga sektorn, sådant som slår direkt mot löntagarna. Jag tycker att det här är ett litet konstigt sätt för folkpartiet att nu försöka hitta en plattform. Man har ju fått sin krisgrupps uppdrag att försöka hitta någon plats där man skall finna utrymme för en liberal politik. Jag kan bara konstatera att man definitivt har övergivit den socialliberala linjen, eller ”sociala reformer utan socialism”, som man sade en gång i tiden. Man har ställt sig i skuggan av högern helt och hållet. Till Nils Åsling och centern vill jag direkt säga att jag delar er uppfattning när det gäller oron inför avvecklingen av oljeberoendet. Det är litet typiskt att de borgerliga efter tio års skällande över oljeprisernas ökning nu blir väldigt nervösa när dessa sjunker. Jag tycker att detta visar hur viktigt det hade varit med en mer planmässig avveckling av såväl oljesom kärnkraftsberoendet, och att det fordras andra tag än att förlita sig till marknadsekonomin om man skall få en tryggad avveckling. Debatten har också givit besked om att vi har olika beskrivningar av krisens art liksom naturligtvis av åtgärder att sätta in mot den. Vi anser att de problem som hela västvärlden står inför inte bara är att hänföra till en lågkonjunkturs verkningar i ekonomin, på det sätt som man har varit van vid under den period som har förflutit efter andra världskriget, under den västeuropeiska kapitalismens tillväxt. Det är nu fråga om problem av betydligt allvarligare art. Frågan är om vi över huvud taget kommer att få uppleva en uppgång i ekonomin av det slag som vi tidigare har haft — en uppgång som de borgerliga partierna, men också regeringen, bygger sina förhoppningar på. Förutsättningarna för den ekonomiska politiken är nu helt annorlunda än förr, och jag tror inte att den s.k. svenska modellen går att upprepa. I propagandan — främst från borgerligt håll — används oljeprisökningar och höga löner som huvudorsak till de ekonomiska problemen. Det är inte så. Det är grundläggande problem inom den kapitalistiska ekonomin som är orsaken till dagens situation. Krisen beror inte främst på oljeprisökningar. Den beror inte heller främst på höga löner eller för stor konsumtion. Det är inte så att den offentliga sektorn tär på ekonomin, som det brukar hävdas från borgerligt håll. Det är den kapitalistiska ekonomins funktionssätt och den åtföljande arbetslösheten som drar ned landet i en allt djupare kris. Besparingar och åtstramnngar under den borgerliga regeringsperioden har förvärrat problemen och skapat ytterligare arbetslöshet. En fortsatt sparpolitik, som ställer fler utanför arbetsmarknaden, kommer att ytterligare fördjupa problemen. Det är en sak som är helt säker. Inom den ekonomiska politiken måste därför vidtas åtgärder av ett helt annat slag. Spar t.ex. in på militärutgifter, som är enormt improduktiva! Slopa JAS-flygplanet, som kommer att kosta oerhörda pengar innan det är färdigt. Det är direkt sorgligt, när vi nu står inför en finansdebatt där landets långsiktiga ekonomiska problem behandlas, att höra att den socialdemokratiska regeringen har bundit sig för denna miljardrullning till militären under lång tid framöver. Hur skall ni med trovärdighet kunna peka på att landet har ekonomiska problem eller kunna kritisera vårt parti för att det föreslår några miljarder extra för att förändra inriktningen på den ekonomiska politiken, när ni samtidigt godkänner detta militärindustriella projekt av oerhörd storlek? Jag är säker på att ingen, trots försäkringar, kan avgöra vad det slutligen kommer att kosta. Vi har erfarenheter av det från tidigare flygplansbyggen. Vi kräver att man skall begränsa utlandsinvesteringarna och att man i stället skall satsa på ett samhälleligt industrialiseringsprogram samt utveckla den offentliga sektorn. Pengar måste tas där de finns och användas där de behövs. Den svenska krisen är en del av den internationella krisen. Den tredje vägen, som regeringen föreslår, mellan besparingspolitik och expansionspolitik, är ingen ny politik som på ett avgörande sätt skiljer sig från de borgerliga regeringarnas. Rolf Wirtén intygade nyss att den socialdemokratiska politiken i stort sett fullföljer folkpartiregeringens, och det kan man väl hålla med om. Det finns inga avgörande skillnader, utan det är i stort sett samma politik. Men jämfört med den moderata politiken, som också är en variant på borgerlig politik, framstår den nu förda regeringspolitiken som en betydligt bättre variant. Det är en markering som jag tycker måste göras. Det var bra att socialdemokraterna och vpk kunde infria vallöftena vad gäller sjukförsäkring och karensdagar. Det är också bra att regeringen satsar mer för att skapa flera jobb. Självfallet är det bra att man satsar mer på arbetsmarknadspolitik än förr. Och det skadar väl inte att statsminister Palme, som nu finns i kammaren, reser Europa runt och försöker få till stånd en samordnad ekonomisk tillväxt i andra länder. Jag tror ändå att det kommer att löna sig dåligt så länge man inte gör upp med de grundläggande problemen i ekonomin. Det kommer att löna sig dåligt så länge man inte törs slå till mot ohämmade utlandsinvesteringar, vilka i januari i år var ungefär dubbelt så stora som i januari förra året. Det kommer att löna sig dåligt så länge man inte törs ta makten över investeringarna, inte törs skapa ett fondsystem som kan tjäna som ett redskap i investeringspolitiken och inte törs göra ingrepp mot banker och finansinstitut, vilka i dag bestämmer inriktningen av vår politik. Det kommer att löna sig dåligt, om man inte på allvar inser att den offentliga sektorn har en enorm betydelse för den framtida ekonomiska utvecklingen och kan tjäna som ett instrument för att komma ur krisen. Det kommer också att gå dåligt för Sverige så länge man inte lämnar myten om att ökade vinster för bolagen, sänkta löner för ungdomar och andra eftergifter tillstorfinansen är en väg ut ur krisen. Det måste helt enkelt komma till stånd en helt ny politik. Vänsterpartiet kommunisterna anvisar förslag till en rad åtgärder som skulle få betydelse både nu och på längre sikt. Vi föreslår nya utgifter som syftar till social och ekonomisk rättvisa och till att skapa nya arbetstillfällen. Men vi föreslår också nya inkomster för att lindra belastningen på budgeten. Det har talats väldigt mycket om utsträckta händer alltsedan valrörelsen. Jag tror att det ekonomiska läget och problemens art — dvs. den kapitalistiska ekonomins långa och djupa kris — gör det nödvändigt för socialdemokraterna att sträcka näven åt vänster i stället för att flirta med mitten. Jag tror att mittenpartierna — av naturliga skäl lämnar jag moderaterna därhän — har väldigt litet att erbjuda de vanliga människorna i ett läge där det klart har visat sig att borgerlig politik har misslyckats med att lösa problemen. Jag inbillar mig inte att vänsterpartiet kommunisterna på ett bräde skall få igenom alla sina förslag. Men jag inbillar mig att det svenska folket, som ser sin trygghet och försörjning hotad, har betydligt mer att tjäna på ett samarbete om krispolitiken som sker åt vänster i stället för åt höger. Tyvärr ger dagens behandling av frågan om den ekonomiska politikens inriktning inga besked i den riktningen. Det är sorgligt. Men vi får väl hoppas på ett omtänkande från regeringens sida. Istället avvisas vpk-förslagen i utskottsbetänkandet med ganska svepande formuleringar. Man säger att vpk ”nonchalerar de restriktioner som underskotten i bytesbalansen och den offentliga sektorns finanser lägger på våra handlingsalternativ”. Man menar alltså att vi inte har förstått hur viktigt det är att statens utgifter begränsas. Men den beskrivningen är inte sann. I vår motion pekar vi på hur budgetunderskottet, som ökade starkt under de borgerliga regeringarna, har använts för angrepp på offentlig verksamhet. De borgerliga har använt starkt förenklade resonemang för att motivera en åtstramningspolitik som på litet längre sikt lägger grunden för ytterligare arbetslöshet, för ytterligare privatisering av den offentliga sektorn men också för en introduktion av avgifter som man i dag kämpar för i motioner när det gäller finanspolitiken. Vi pekar också på att det inte utan vidare går att jämföra statens ekonomi med en enskild människas ekonomi. Om en enskild människa förbrukar mera pengar än han har i inkomst, måste han självfallet minska sina utgifter. Men om staten konsekvent gör detsamma, minskas den ekonomiska aktiviteten i samhället. Man minskar inkomsterna på sikt och förvärrar problemen. Det är ju därför som det talas om en expansionistisk politik. Och det är därför som man från socialdemokratiskt håll i dag ansluter sig till en socialdemokratisk motion om att man skall försöka få till stånd en expansiv politik ute i Europa. Vi nonchalerar inte den ekonomiska situationen, men vi vägrar att anpassa oss till den anbefallda passiviteten och till undfallenhet inför problem. Vi förordar i stället konstruktiva satsningar, som ger oss möjligheter att komma ur den ekonomiska krisen och att på nytt få i gång verksamheter som kan bidra till en minskning av arbetslösheten. Den politiken föreslår vi därför att vi är fast övertygade om att det är just arbetslösheten som kommer att stjälpa landets ekonomi. Underskottet i sig beror inte på den ekonomiska krisen. I stället kan man säga att underskottet ökar, därför att produktionen inte växer och därför att allt fler tvingas ut i arbetslöshet. En fortsatt besparingspolitik kommer att förvärra problemen. TCO-ekonomen Roland Spånt säger i en artikel i TCO-tidningen: ”Regeringen borde dra lärdom av Englands nedskärningspolitik och utslagningen där. Det finns en risk” — detta sagt som en förklaring till det här ganska starka påståendet — ”att vår regering inte håller huvudet kallt och skiljer på utgifter och utgifter.” Det är med andra ord samma sak som vi från vpk brukar säga och som vi får rätt ordentligt påskrivet för, nämligen: Man kan inte diskutera underskottet i ekonomin utan att också diskutera hur och till vad underskottet används. Det är alltså inte bara fråga om plus och minus. Samhällsekonomin är inte en renodlat matematisk fråga. Man kan inte bara ställa upp utgifter och inkomster och dra ett streck och sedan säga: Jaha, det blir förlust. Vi måste minska utgifterna. Det handlar om att skapa jobb och att skapa aktivitet i ekonomin. Spånt säger i sin artikel att enbart produktionsbortfallet till följd av arbetslösheten kan värderas till 20-30 miljarder kronor per år. Det är ju enorma summor. Samhällets kostnader för arbetslösheten därutöver är mycket stora. Sammantaget blir det siffror som är astronomiska i det här sammanhanget. Och det växer nu i samhället fram starka krav på att de pengar som på olika sätt läggs ut på arbetslöshet måste omvandlas till arbeten där människor utifrån en tryggare ställning kan delta i samhällsbygget. Det saknas minsann inte uppgifter i samhället. Man måste inte bygga militärflygplan för att man skall kunna få någonting att göra i samhället. Det finns enorma uppgifter för alla människor som vill göra ett arbete. Och vi har ändå kostnaden för arbetslösheten. Människor måste ju överleva i det här landet. Det finns mängder av områden där insatser behövs. Och kostnaden har vi redan genom att arbetslösheten är så stor. Kommer den dessutom att öka kommer vi att få ännu större kostnader för den. Dessutom är det inte så att det helt saknas pengar i landet. Det är en fråga om att våga gripa in och dra in resurser till samhället, och det är en fråga om att försöka hejda utlandsinvesteringar, hejda spekulationsekonomin, dra fram delar av de stora förmögenheter som skapas genom inflationen för att använda i ett investeringsprogram. Det finns faktiskt pengar i landet som man kan använda — om man vågar göra de nödvändiga ingreppen. Vi nonchalerar inte de ekonomiska problemen. Men vi vill angripa dem på ett mer offensivt sätt. Det är sanningen om vpk:s politik. Nu är det inte bara vi från vpk som försöker presentera en motbild till den regerande borgerliga ideologin. Rader av ekonomer framträder med alternativ till den förda politiken. LO-tidningen har just nu en stort upplagd diskussion om att arbetarrörelsen behöver motbilder till de härskande uppfattningarna. På den kanten — i det ideologiska utrymmet — finns vi och försöker föreslå en väg ut ur krisen. Regeringen finns i stort sett på den andra sidan — ihop med borgerligheten.

Jag har en känsla av att man avslår vpk:s politik därför att den kommer från vpk. Vänsterpartiet kommunisterna anser att utvecklingen i vårt land ställer fyra viktiga mål i förgrunden. Jag skall gå igenom de fyra målen. Det är rätten till ett meningsfullt arbete — ett arbete som ger stadig inkomst och tillfredsställelse med uppgiften och som innebär en hälsosam arbetsmiljö. Det är rätten till en god försörjning. Man måste ha råd att äta bra, och man = Nr 88 måste ha råd att bo bra. Det är rätten till en god och giftfri miljö. En tilltagande miljöförstöring utgör ett hot mot hela mänskligheten. Utvecklingen måste ta hänsyn till de ekologiska förhållandena. Det är rätten till utbildning och kultur, ett kampmål som alltid haft central plats hos arbetarrörelsen och som också finns med i vårt krisprogram. Det rör sig om ett område som lidit skada under den borgerliga regeringsperioden. Dessa mål måste sättas i centrum för den ekonomiska politiken i vårt land. Utifrån dessa målsättningar måste den ekonomiska politiken utformas. De riktlinjer vi lägger fast för en sådan politik leder, som jag sagt förut, till en direkt arbetsskapande politik och en politik för en rättvis fördelning. Vi visar också fram nödvändigheten av en politik som är mer planmässig och innebär ett ökat samhällsansvar för utvecklingen. Vi kan inte lita på marknadskrafterna. Vi kan inte muta storfinansen med större vinster. Det gårinte att sänka ungdomslönerna och tro att det blir en bättre politik genom det. Jag tar detta som exempel på vad som förs fram från regeringshåll. Visserligen vet jag att ungdomslönerna har utlöst en stor debatt inom regeringen, men detta visar ändå vad man rör sig med för funderingar. För att minska arbetslösheten behövs både en utbyggnad av den offentliga sektorn och ett samhälleligt industriprogram. Förberedelser för att överföra kreditväsendet i samhällets ägo måste göras. Frankrike har tagit över banker och finansinstitut. Socialdemokraterna i Spanien har tagit över en del av kreditväsendet. De törs — men här i Sverige törs inte socialdemokraterna viska om saken ens. Det är faktiskt litet pinsamt. Samhällsfonder och fackligt kollektiva fonder måste skapas som ett led i industrialiseringspolitiken. Man kan inte backa för den borgerliga propagandan mot fonder. Man måste inse nödvändigheten av att skapa resurser som kan användas för att skapa nya jobb. Lars-Ove Hagberg kommer senare i debatten att tala om fonderna och utveckla de tankarna. Nils Berndtson kommer senare att tala om den offentliga sektorn i litet mer konkreta ordalag än vad jag hinner göra. Det andra målet för vår politik — rätten till en god försörjning — innebär bl.a. bra och billig mat och en god bostad till rimligt pris. Självklart, kan tyckas, men efter flera år av borgerligt regerande har vi fått en kraftig inflation och en medveten politik för att pressa ner reallöner och köpkraft hos vanliga människor. Tyvärr har devalveringen också medverkat till en sådan effekt för arbetarklassen. Från vpk är vi kritiska till att regeringen i går släppte prisstoppet. Vi tycker att det var ganska dumt. Avtalsrörelsen är ju ännu inte klar, även om man med ganska stor säkerhet kan säga att den kommer att ge väldigt litet. Det var ganska dumt att släppa prisstoppet innan man har den ekonomiska bilden klar för sig. Ett fortsatt prisstopp och ett hyresstopp är naturligtvis självklara ingredienser i en politik som är till för att skydda dem som har det sämst i samhället. Sedan måste jag ta upp en annan sak. Före valet sades det att 27 låginkomsttagarna skulle kompenseras genom avtalsrörelsen för det de förlorade genom den skatteöverenskommelse som socialdemokrater och mittenpartier gjorde. Det var en skatteöverenskommelse som gynnade höginkomsttagarna mest. I den information som LO ger ut nu i dagarna visar beräkningar att om LO-budet på drygt 2 20 skulle gå igenom — det kan diskuteras om det kommer att göra det, men om så vore fallet — skulle en inkomsttagare som tjänar mellan 55 000 och 90 000 tillsammans med det han tjänar på skatteöverenskommelsen — han får ändå en liten lättnad i skatten — få en inkomstförbättring, totalt sett, på ca 6 20. Men en person som tjänar 150 000, han kommer att få en kassaförstärkning på omkring 11 26. Den senare kan alltså i någon mån hänga med i inflationstakten i år. Men låginkomsttagaren kommer att halka ännu längre efter. Då måste man ställa en fråga till socialdemokraterna: Vad tänker ni föreslå, när avtalsrörelsen är klar och den ekonomiska politiken fastlagd, för att de vanliga inkomsttagarna skall kompenseras för skatteöverenskommelsen på det sätt som ni sade före valet? Jag tycker att den frågan måste besvaras. Rätten till en god och giftfri miljö är också ett viktigt mål, som vi tycker skall uppfyllas genom den ekonomiska politiken. Den ekonomiska utvecklingen måste ledas in i banor som tar hänsyn till ekologiska förhållanden. Livsmiljö och arbetsmiljö måste värnas och förbättras. Den kapitalistiska ekonomins inneboende krafter. är på det här området mycket destruktiva. Profiten går i regel före miljön. Det krävs planmässighet i politiken, med bestämda kvalitativa målsättningar. Det är en förutsättning för att man skall kunna garantera rätten till en god miljö. På detta område måste göras krafttag. Det finns annars tendenser världen över att så fort det är ekonomisk kris lätta på miljölagstiftningen osv. Exemplen är många i USA. Vi måste kämpa mycket hårt för att förändra och förbättra situationen när det gäller miljöfrågorna. Vi får inte ge efter för den ekonomiska krisen. Rätten till utbildning och kultur är ett kampmål som alltid har varit viktigt för arbetarrörelsen. Jag kan inte gå in på hela detta enorma avsnitt, men jag skall ändå nämna något som visar hur det är. Arbetarrörelsen har nu varit i gång i 100 år, sedan den började organisera sig på allvar här i landet. Man har haft regeringsställning under mycket lång tid—även om mani och för sig har stått utanför regeringen de senaste sex åren — men ändå är det i dag klart på det sättet att arbetarbarn inte får tillträde till högre utbildning i en rimlig omfattning. Det finns inte möjlighet att få arbetarklassens barn vidare i högre kvalificerad utbildning. Vad det betyder för möjligheten att i framtiden föra en bra arbetarpolitik måste man begripa. Arbetarklassen måste utbilda de sina till experter på olika områden. I klasskampen kan vi inte bara lita på borgerliga experter, borgerliga ekonomer och borgerliga personer med hög utbildning. Arbetarklassen måste utbilda de sina. Det måste vara ett primärt mål, bland många andra på det här området, att arbetarbarnen får tillträde till högre utbildning, att de får råd att studera och utnyttja sin begåvning. Till frågan om livskvalitet i vid mening kan också föras frågan om arbetstidsförkortning. Denna diskuteras nu alltmer ingående av dem som försöker hitta en väg ut ur krisen. Men den avfärdas också lika konsekvent av dem som tycker att vi inte har råd med denna och att vi inte nu kan diskutera en sådan. Runt om i Västeuropa har det gjorts utredningar om förkortning av arbetstiden, vad det skulle betyda och vad det skulle kosta. Naturligtvis varierar förutsättningarna från land till land, men ett har de gemensamt som slutresultat: sysselsättningen kommer att öka om man skär ner arbetstiden. Det finns studier gjorda här i vårt land — av en grupp inom vänsterpartiet kommunisterna — som visar att en arbetstidsförkortning från 40 till 35 timmar per vecka skulle ge en sysselsättningsökning i storleksordningen 170 000-250 000 nya jobb. Ramarna är naturligtvis ganska vida, eftersom de allra yttersta konsekvenserna är svårberäkneliga. Det är olika i olika branscher, det beror på hur mycket man kan öka produktiviteten utan att nyanställa osv. Men någonstans omkring 170 000-250 000 nya jobb skulle man hamna. Kostnaden för detta, om man genomförde det under en treårsperiod, skulle bli mellan 2,5 och 5 96 i ökade löner per år. Alltså totalt någonstans mellan 7,5 och 15 96. Och det är ju inte så där fantastiskt stora kostnader. Den lägsta nivån är ju någonstans där man håller på att träffa avtal i år, och det gäller ju avtal som alla säger ger ingenting. Det innebär alltså inte så stora kostnader att genomföra en arbetstidsförkortning, och den skulle få betydelse för sysselsättningen. Den skulle kunna få betydelse för att just nu, i den akuta krisen, bryta den utveckling som är på gång mot ännu större arbetslöshet. Sedan finns det rader av sociala och andra skäl för att förkorta arbetstiden, men jag hinner inte gå in på det. Jag ser att min taletid löper mot sitt slut. Sammanfattningsvis kan sägas om det alternativ som vänsterpartiet kommunisterna förordar att det är en mer planmässig politik, som genom direkt arbetsskapande insatser ger människorna möjlighet att arbeta landet ur krisen. För att man skall kunna minska arbetslösheten behövs både industriinvesteringar och en utbyggnad av den offentliga sektorn. För att man skall få råd med detta behövs fonder, och det behövs att man tar kontroll över kreditväsendet. Den kapitalistiska anarkin, arbetslösheten och eländet måste brytas, och det kan man bara göra om man bryter med den gamla misslyckade politiken och startar en socialistisk politik. Vi måste inleda vägen mot socialismen. Herr talman! Med anledning av vad jag har sagt vill jag yrka bifall till samtliga reservationer av C.-H. Hermansson som är fogade till betänkandet.